Herr talman! Jag tycker att Rune Molins inlägg präglas väldigt mycket av den gamla planhushållningen. Det finns för mycket av övertro på de centrala anslagen, reglering och byråkrati, och för litet tilltro till vad som kan uträttas på fältet. Det finns för mycket tilltro till vad man kan uträtta med fonder och annat. Det är självklart att företagare i Gnosjö och på många andra orter i Sverige frågar sig: Hur kommer det sig att vår småföretagsamhet har kunnat utveckla sig utan exempelvis löntagarfonder? Den fondernas Höga visa som sjungs av Rune Molin är utryck för en övetro som inte har någon förankring hos landets många tiotusentals, hundratusentals, småföretag. Det är en röst ur det förgångna. Sedan har industriminister Rune Molin synpunkter på stödets utformning. Det skall effektiviseras, vara mer överblickbart och förenklat. Det är bra. Det är moderata krav som vi har arbetat för länge. Det är bra att vi har kunnat realisera så mycket som möjligt av detta. Om detta råder ganska stor samstämmighet. När det gäller länsanslaget grämer det uppenbarligen socialdemokraterna att vi moderater har lyckats åstadkomma en höjning. Måhända beror det på att Rune Molins eget folk ute i länen gärna skulle vilja se en höjning och välkomna den. Vi moderater har varit med om att höja anslag av denna typ, och för att kunna få råd till det har vi inte tagit spenderbyxorna på när det gäller alla andra anslag. Vi måste bestämma oss nu. Är vi spendersamma, eller är vi småsnåla och sparsamma? Vi moderater har valt att prioritera, och det tycker vi är god hushållning. Det är någonting som vi lärt oss, och jag har lärt mig det i Småland. Det har varit ganska framgångsrikt. Vidare har vi argumentationen om glesbygdsmyndigheten. Det är en fantastisk argumentation. Det man inte lyckas klara i Rosenbad och mellan departementen — Erik Holmkvist kommer ytterligare att kommentera detta —, nämligen att överblicka och samordna, skall man lösa med hjälp av en ny myndighet för säkerhets skull utlokaliserad till Östersund så att inte maktens korridorer i Rosenbad blir störda. På så sätt har synen på glesbygden legitimerats. Glesbygdsmyndigheten ser över ärendet. Tror någon ute i glesbygden eller på landsbygden på detta? Näppeligen. Jag ifrågasätter om regeringen själv tror på det. Men i vissa stunder kan det finnas behov av att snickra ihop något snabbt under ett par veckor för att tillgodose vissa opinioner och klara vissa problem. Regeringens politik karakteriseras för mycket av stödpolitik och central politik och för litet av tilltro till de enskilda människorna och landsbygdens förmåga att klara sig själv.

Herr talman! Full sysselsättning går också att skapa med hjälp av flyttning, Rune Molin. Detta är det som har varit socialdemokratins adelsmärke under 60 och 80-tal. Det är det som är det allvarliga med situationen. Vidare säger Rune Molin att centrala verk och myndigheter skall skärpa sig. Det har regeringar och kammaren uttalat sedan 1982, framför allt kammaren. I förra veckan var jag i Lilla Bastuträsk i Skellefteå. Där hade posten och SJ på kort tid minskat antalet arbetstillfällen med 30 på en arbetsmarknad omfattande några hundra arbetstillfällen. Man hade helt enkelt flyttat dessa till större orter. Detta är för den lilla orten en värre smäll än vad varvsnedläggningar är i Malmö och Göteborg. Men det bryr sig icke regeringen om. Det råder problem med de centrala verken. Men det är samordningen inom regeringen som är det verkliga problemet. Under den tid kampanjen för landsbygdens utveckling har pågått — och det har fällts vackra ord om den från flera tunga socialdemokratiska företrä dare — har över 50 förslag av socialdemokraterna framlagts för denna kammare som direkt motverkar utvecklingen. Det finns ingen samordning inom regeringen, och där har Rune Molin en stor uppgift om han har kraft att växa in i kostymen. Det är bara en millimeter från att kammaren i dag skall besluta om områdena A, B och C. C-området skulle bestå av dagens område C, utom stadskärnorna. Det skulle kunna bli ett bra beslut om den sista millimetern fullföljs. Vår linje, Rune Molin, är att vi behandlar kommuner rättvist. Finner vi en kommun, t.ex. i Kalmar län, som har förlorat 20 96 av sin folkmängd, som har en mycket dålig ålderssammansättning, vars arbetsmarknad består av 20 till 25 96 jordbruk som kommer att fara mycket illa av den omställningsperiod som förestår, och som har få tjänsteföretag, är vi beredda att se positivt på den kommunen. Också den av ministerns företrädare tillsatta utredningen, dvs. f.d. postgeneraldirektören, Ulander och hela gänget, hade denna inriktning. Det är Molin som har retirerat. Beskedet till utsatta kommuner i landet är att regeringen inte bryr sig om dem. Det är på industriministerns initiativ som det har blivit så.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka det positiva som industriministern sade. När det gäller den tillfälliga stödområdesindelningen tänker jag främst på Karlskoga—-Degerfors i mitt eget län. Också Kristinehamn kan komma i åtanke med den sysselsättningsutveckling som finns där. Industriministern talar också om det höga sysselsättningsläget och den låga arbetslösheten. Det skall vi verkligen glädja oss åt. Men situationen för kvinnorna är inte sådan att de har en hög sysselsättningsgrad. Många kvinnor i dag är deltidsarbetslösa. I ett pressmeddelande från arbetsmarknadsstyrelsen från den 25 april står det mycket om detta. Tiden räcker inte till att gå igenom allt. Men där framgår bl.a. att: ”Hårdast drabbade är kvinnor inom kommun, landsting, handel och restaurang. Problemen är värre i glesbygden än i storstadsområdena. Många befinner sig i en rundgång mellan korta vikariat, deltidsarbetslöshet och arbetslöshet.” Den förda regionalpolitiken har — även om sysselsättningen är hög — inte påverkat kvinnorna i samma utsträckning som männen. När det sedan gäller EG-anpassningen var Rune Molin inne på att regeringens förslag i propositionen skulle kunna accepteras ute i Europa. I ett pressmedelande från den 9 mars uttryckte Rune Molin ungefär samma sak, men enligt pressmedelandet skulle underförstått Blekinge och Småland inte ha tillräckligt stora problem. Men frågan är vad som händer om EG inte accepterar det här. Kommer då stödområdesindelningen att ytterligare skäras ner, allt för att anpassa oss till EG? Det här vet vi ingenting om i dag. Det är bara fråga om spekulationer från industriministerns sida. Jag ställde en fråga i mitt anförande angående anpassningen av kommunikationer, främst stora, tunga lastbilstransporter. Vad kommer en sådan anpassning att få för konsekvenser? Vad kommer det att kosta? Att man nu höjer totalvikten till 56 ton för fordonsekipage och 1995 till 60 ton kommer att inkräkta på utbyggnaden av vägnätet. Man kommer att behöva satsa stora resurser på de nya B1 och B2 vägarna för att klara EG-anpassningen, vilket kommer att gå ut över det övriga vägnätet. Om man i stället hade satsat på järnväg, hade man sluppit att satsa resurser på de här vägarna.

Herr talman! Egentligen skulle jag inte alls behöva stå här. Men jag måste bemöta Rune Molins kritik mot miljöpartiets budget när det gäller regionalpolitiska förslag. Jag har samma lilla kom-ihåg-lapp med mig som när jag bemötte Lars Ulanders kritik. Det är sorgligt att statsrådet lyssnar så dåligt att han inte ens hinner ändra det som står skrivet i hans manus. Vi i miljöpartiet angreps för att vi vill avsätta 14 miljarder till nedsättning av sociala avgifter. Men — som jag tidigare sade — är detta bara en liten del i den helhet som vårt förslag till ny skatteomläggning utgör, där vi får i storleksordningen 27 miljarder tillbaka. Så var det med den kritiken. Inte heller statsrådet vågade ta upp den kastade handsken ERU-utredningen, så jag får en stark lust att säga som den gamle romaren Cato, som jag träffade på i litteraturen för 43 år sedan. Han sade alltid i vartenda anförande: ”Praeterea censeo Carthaginem esse delendam”, vilket är detsamma som: För övrigt anser jag att Kartago skall förstöras”. Jag tror att jag skall börja med att göra ett liknande uttalande och avsluta mina anföranden med: För övrigt anser jag att ERUs utredning bör nämnas och diskuteras. Den hör faktiskt hemma i det här utskottet.

Herr talman! Anders G Högmark ställde en rad frågor till mig i sitt inledningsanförande. Frågorna handlade om trafikpolitiken, beslutens decentralisering i den staliga förvaltningen, den offentliga sektorns privatisering, kvinnornas företagande, skattepolitiken och energipolitiken. Det har naturligtvis stor betydelse för den regionala utvecklingen vilka beslut vi kommer fram till. Dessa beslut fattas emellertid inte av riksdagen i dag, utan frågorna har ju behandlats i en del fall under den gångna veckan och i andra fall kommer de att behandlas senare i veckan. Jag föreslår att Anders G Högmark tar upp denna diskussion då, för det är där den hör hemma. Men i det här sammanhanget gäller det hur vi skall få till stånd en samordning i den regionalpolitiska verksamheten så att de olika sektorsbesluten styrs mot samma mål. I den proposition som vi har förelagt riksdagen föreslår vi en förstärkning av den samordning som skall ske inom industridepartementets ram. Avsikten är att avsätta mera resurser, men också att avkräva de olika myndigheterna och verken mera redovisning av vad de har för syn på dessa olika mål. Jag kan försäkra att när det gäller såväl trafikpolitiken som energipolitiken och skattepolitiken kommer vi att se till att detta arbete förstärks. Det är en av huvudpunkterna i den regionala diskussion som har förevarit, nämligen att sektorsbeslutens betydelse är så ofantligt stor i förhållande till det begränsade anslag som är avsatt för regionalpolitiken. Därför måste det i framtiden bli en mycket mer bestämd samordning än hittills. I den delen kan jag instämma i att dessa frågor hör hemma i det här sammanhanget. När det gäller trafikpolitiken finns det enorma investeringsbehov i fråga om såväl vägar, järnvägar som flyg och hamnar. Där är de traditionella finansieringsformerna inte längre tillräckliga. Därför har regeringen tillsatt en särskild utredare som skall se över dessa frågor, så att vi i nästa års näringspolitiska proposition kan redovisa hur vi skall kunna ta itu med de praktiska, konkreta frågorna. Länsanslagens höjning är beroende av hur utvecklingen kommer att bli. Om det blir en förstärkt konjunkturnedgång, om det blir problem av det slag som vi nu märker på flera orter i landet — nu senast i Nyköping, Kristinehamn och i Kramfors i samband med SAABSs besked i fredags — är det klart att vi kommer att gå in med de insatser som behövs. Vi kommer då tillbaka, som vi tidigare har gjort, till riksdagen och begär dessa medel. En annan sak är att man redan från början, utan att känna till behoven, är beredd att ta på sig spenderbyxorna, som moderaterna i det här sammanhanget har haft på sig. Börje Hörnlund sade att vi har använt flyttningar som medel för att klara den fulla sysselsättningen. Ett samhälle och en ekonomi står inte stilla, utan det finns ett behov av strukturförändringar som också leder till omflyttningar. Dessa strukturförändringar behöver i så stor utsträckning som möjligt styras så att omflyttningarna blir begränsade. Det är vår politik. Men centerns politik har ju varit att sätta in det regionalpolitiska stödet i varenda liten by för att man därigenom skall kunna klara dessa problem. Då menar vi att dessa resurser används felaktigt. Vi måste koncentrera stöden så, att de ger effekter i regionerna, och därmed får vi tolerera en omflyttning inom regionerna. Men vi skall satsa kraftfullt där det är som mest besvärligt. För övrigt har det under de senaste två tre åren varit fler som flyttat från Stockholm till övriga landet än som har flyttat från det övriga landet till Stockholm. Det har alltså skett en förändring, och den tycker jag att man skall notera som positiv. Börje Hörnlund lanserar begreppet ”stenhäck” i dag. Jag har tidigare träffat på begreppen ”betonghäck” och ”cementhäck” — jag vet inte vari skillnaden ligger. Har stenhäcken sämre kvalitet med mera sten än betong i? Vad är då motsatsen till stenhäck? Det är väl det som Börje Hörnlund representerar. Kan det — för att ta till någon av de mjuka metallerna — vara en guldhäck som han representerar? Sedan har Börje Hörnlund spenderbyxorna på sig, så i själva verket är det pojken med guldbyxorna som har uppträtt här i Börje Hörnlunds skepnad efter den miljardrullning till det här området som han förordar. Vi föreslår en kraftig ökning av det regionalpolitiska anslaget — ett större anslag än det som riksdagen tidigare beviljat. Men vi har naturligtvis också det samhällsekonomiska ansvaret att hantera de resurser som ändå är begränsade, så att vi kan tillgodose de olika behov som finns inom olika områden. Därför kan man inte — som centern har gjort — lyfta fram ett område och ta på sig guldbyxorna. Vi måste också göra en avvägning så att den ekonomiska politiken kan klaras för att vi skall slippa få den arbetslöshet som är det som är mest förödande för den regionala utvecklingen. Charlotte Branting tog upp en del frågor som hon tidigare har ställt. IKS pengarna har inte försvunnit. De finns inte längre i länsstyrelsens anslag, utan i fortsättningen ingår de i arbetsmarknadsanslaget. Men pengarna finns, och möjligheten att begära pengar till den här verksamheten finns i precis samma utsträckning som tidigare. Jag kan inte se vad det är för ett problem som man vill lyfta fram i detta sammanhang. När det gäller frågan om ökningen av länsanslaget till södra Sverige, skall vi naturligtvis pröva detta utifrån de förutsättningar som finns i de olika länen och göra en rimlig fördelning. Det är klart att de län som har speciella problem skall gynnas mer än andra som har mindre problem. Så har det alltid varit, och så kommer det att vara i fortsättningen också. I de fall där man tappar en rad kommuner i stödområdet får vi naturligtvis ta hänsyn även till det. Charlotte Branting tycker att det är konstigt med de tillfälliga stödområdena. Jag tror att det är en utmärkt lösning, eftersom vi då kan göra en kraftfull satsning på de områden som kontinuerligt har problem, men även lyfta in dem som hamnar i en svår situation på grund av akuta problem. Det tycker jag är en bra metod, eftersom vi kan göra en koncentration av satsningen under normala förhållanden och sedan komplettera med de områden som har det särskilt besvärligt. Den satsning som gjordes i Uddevalla är väl ett lysande exempel på att det går alldeles utmärkt och att det även ger bra resultat. Vi skall naturligtvis göra det nu. Jag tror att det var Karl-Erik Persson som tog upp Kristinehamn. Jag sade att vi kommer att låta Kristinehamn vara kvar i stödområdet med hänsyn till de speciella problemen. Så kommer förslaget att lyda. Glesbygdsmyndigheten skall försöka medverka till att sprida kunskap, erfarenheter och information till olika delar av landet, så att man får veta vilka framgångsrika recept som används för att lösa problem i andra delar av landet. Detta är framför allt det stora och viktiga arbetet. På det området vill vi sätta in mera resurser än vad vi har gjort i dag i form av glesbygdsdelegationen. Vi tror att sådana resurser som används för att genom olika insatser sprida kunskaper är viktigt när man skall engagera människor. Därför tror jag att det här kommer att bli ett gott stöd för den breda aktivitet som sker i olika organisationer för att utveckla landsbygden. De skall ha sitt stöd, och de skall ha någon att vända sig till för att få det bistånd som de vill ha. Jag är en varm vän av marknadsekonomi. Jag har aldrig förespråkat någon planhushållning, men jag ser de problem som finns i marknadsekonomin. Att vi i dag diskuterar regionalpolitik beror på att marknadskrafterna inte fungerar i de svagaste områdena. Därför måste vi gå in med samhälleligt stöd, och därför står moderaterna också bakom denna regionalpolitik för att korrigera att marknadskrafterna inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Det är uppenbart att det finns exempel på att marknadsekonomin behöver justeras. Det tror jag inte är någon speciellt stor nyhet. Jag tror att moderata samlingspartiet aldrig har varit rädd för att gå in med instrument för detta. De måste dock vara av mer generell karaktär, och vi har ingen sådan tilltro till styrningar och regleringar som socialdemokraterna har. När det gäller länsanslagen påminner diskussionen litet om surt sade räven om rönnbären. Är det så svårt att smälta att regeringen lider ett nederlag att ni kanske mot er egen uppfattning och mot ert eget folk ute i landet förordar ett lägre länsanslag? Vi väljer att öka anslaget där vi tror att det gör störst nytta, och vi väljer att plocka ned en del andra anslag. Svårare är det inte. Ni gör motsatt prioritering, och det må vi ha respekt för. Problemet är kanske att ert eget folk inte riktigt tycker om den prioriteringen. Jag tror att vi kan vara överens om helhetens betydelse. Det var roligt att åtminstone industriministern förstod att det är viktigt att vi även talar om andra frågor — trafik, utbildning m.m. Lars Ulander, utskottets ordförande, hade litet svårt att förstå var dessa frågor hörde hemma i denna debatt. Jag hoppas att industriministern i det avseendet har större trovärdighet och bättre förmåga att analysera. Industriministern sade i sitt inledningsanförande att det nu är infrastrukturen som innebär problem. Ja, men problemet är att det tar tid att korrigera brister i infrastrukturen. Jag frågar då varför det tar så väldigt lång tid. Om man nu är framsynt, vilket industriministern ofta vill göra gällande att regeringen är, varför har man inte visat denna framsynthet? Regeringen har gravt brustit i detta avseende, vill jag påstå. Man har ingen framsynthet när det gäller väginvesteringarnas andel. Den andelen av BNP bör öka. Man har ingen framsynthet när det gäller flyget. Statsrådet Birgitta Dahl är ute och talar om att den ena eller andra flygplatsen är mer eller mindre onödig. Ger hon uttryck för någon framsynt regionalpolitik? Regeringen handlar ju ändå som ett kollegium, samfällt. Vi menar att industristödet är en marginell företeelse. Det behövs inom vissa koncentrerade områden. Därför har vi inte spenderbyxorna på i det avseendet, herr industriminister, utan vi är sparsamma. Vi tror att det finns andra områden som är viktigare. Det kan gälla trafikpolitik och skattepolitik. När det gäller att bryta upp det offentliga monopolet undrar jag varför det skulle vara så farligt om kvinnor får starta eget inom vårdoch servicemonopolet. Verksamheten finansieras på ett sätt som är likvärdigt det som i dag sker inom kommun och landsting. Varför är Rune Molin så emot kvinnligt företagande? Varför är Rune Molin så rädd för att analysera och diskutera energipolitikens konsekvenser? Jag vet att detta skall behandlas senare, men det gäller att ha viss framförhållning även i en debatt av det här slaget.

Herr talman! Jag har varit ganska sparsam med frågor till industriministern och till utskottets ordförande. Utskottets ordförande talade om för mig att han inte fick tid att svara på de frågor jag hade ställt, och det kan jag väl acceptera. Jag tycker ändock att det som är intressant, och den fråga som industriministern borde svara på, gäller stödområdesindelningen och EG-anpassningen. Det skulle vara intressant att få veta vad som händer om man säger nej. Kommer man då att skära ner ytterligare, eller kommer man att ställas utanför en del? Jag vill också ta upp transporter — Anders G Högmark var inne på det, dock kanske ur en annan synvinkel. Vad kommer det att få för konsekvenser för regionalpolitiken, eller får det inga som helst konsekvenser? Man kan då bara säga att utökningen till 95 med fordonsekipage på 60 ton inte kommer att att få någon som helst inverkan på regionalpolitiken. Om man har den uppfattningen i frågan är det väl lätt att säga det. Jag skall kanske inte ge mig in i debatten mellan Börje Hörnlund och industriministern. Jag börjar dock bli litet fundersam om industriministern inte känner skillnad på cement, sten och betong och blandar in guld. Jag har en bakgrund från både gruvor och byggnadsindustrin. Det kanske vore intressant om industriministern tog kontakt med utskottets ordförande, som har en något så när lika bakgrund, när det gäller byggnadsindustrin. Som jag ser det är det i alla fall mycket stor skillnad på dessa tre material.

Herr talman! Det verkar på Rune Molin som om antalet invånare var viktigt när man diskuterar regionalpolitiska resursområden, som jag vill kalla dem. Regeringen förespråkar ju stöd till stödjepunkter. Tidigare hette det mellanstäder. Då omfattas fler invånare av regeringens modell än av vår. Jag vill också passa på att hålla med Rune Molin när han nu inser sektorspolitikens betydelse. Men då måste regeringen ta sig samman och samordna sig själv, som jag säger. Det är ju där felet sitter, alltså i den bristande samordningen. Ja, det här med cement-, betongoch stenhäck. Om jag skall göra det hela fattbart, så betyder det ”dålig, sämre, sämst”. Så till talet om guldbyxor. För ett litet tag sedan var vi överens om att de regionalpolitiska anslagen utgör 0,75 90 av statsbudgeten. Jag försökte göra en analys, och jag ställde frågor till Rune Molin. Om jag överräcker frågorna skriftligt kanske jag har chansen att under hans sista tiominutersanförande också få svar. Jag vill nämligen diskutera de andra 99,25 96 av statsbudgetens innehåll, framför allt de framtidsinriktade delarna. Om man avsätter ytterligare 1 miljard kronor till att förstärka och förbättra det under 1980-talet totalt nedslitna grusvägnätet, så är det faktiskt fråga om en framtidsinvestering och ingenting som skall uppfattas som en belastning. Om man dessutom, som vi i centern har gjort, klarar av dessa prioriteringar inom en budgetram som ger bättre resultat än regeringens, så skall Molin inte skälla på oss för det. Det är vår inriktning över hela landet som den kritiken i så fall riktas mot. Men vi vidhåller att vi är alternativet! Därefter till diskussionen om marknadsekonomin. A och O i marknadsekonomin är att man skall lugna ner de regioner där det råder överhettning. Där det finns ledig kapacitet, där skall man gasa på, som man säger. Det är också vad vi förespråkar. Det är det som är bäst för folkhushållet. Det är alltså ganska lätt. Jag vill avsluta med att säga att jag ändå har ett visst hopp om Robertsforspojken. Han kom in i sammanhangen litet för sent när det gäller regionalpolitiken. Han har möjlighet att göra bättre saker när han har fått tänka över det hela litet.

Herr talman! Anders G Högmark återkom till sektorspolitiken och frågade varför det inte har satsats mer pengar på infrastrukturen — och tidigare. Det är klart att man kan ställa en fråga. Då kan jag ju fråga varför de borgerliga regeringarna under åren 1976—1982 inte gjorde något radikalt på det området. Det är ju inte på det sättet att det inte har gjorts någonting. Forskningen, t.ex., har ju byggts ut. Senast i förra veckan beslutade riksdagen om ytterligare en miljardsatsning inom forskningen. Utbildningssystemen har byggts ut; kommunikationer och annat har också byggts ut, men dessa satsningar har inte varit tillräckliga. Den socialdemokratiska regering som kom till makten 1982 var tvungen att först ta itu med att sanera den raserade ekonomi som de borgerliga rege ringarna hade skapat. Det fanns ett hål i statskassan, så att säga, om 90 miljarder kronor. Naturligtvis hade vi kunnat använda de inkomster vi fått och de utgiftsnedskärningar som gjorts till satsningar på infrastrukturen t.ex. Men så kan man ju inte hantera ett lands ekonomi. Först måste man rätta till ekonomin, och sedan kan man satsa. Det är därför vi nu är i färd med att diskutera hur vi skall kunna ta igen en del av det som vi har förlorat. Med borgerlig ekonomisk politik blev det stora hål både i samhällsekonomin och i statskassan. Varför kan man inte starta fler egna företag baserade på den offentliga sektorns verksamhet? Det är väl så att den offentliga sektorn har en upphandling i dag i storleksordningen 100 miljarder. Den upphandlingen sker i det privata näringslivet. Privat näringsliv är det som vi har i det här landet till mer än 90 96. Det är dit som dessa beställningar går, och det är i det privata näringslivet som man arbetar för den offentliga verksamheten. Det är många privata entreprenörer, både kvinnor och män, som försörjer sig på de beställningar som den offentliga sektorn lägger ut. Inom byggnadsverksamhet och inom serviceverksamhet är många kvinnor sysselsatta. Inom vårdsektorn är många kvinnor och män sysselsatta. Jag har ingenting emot att använda fler privata entreprenörer inom den offentliga sektorn — på de områdena där detta är lämpligt. Men jag tycker inte att vi kan börja lägga ut lärartjänsterna på entreprenad, för att nämna ett exempel. Jag tycker att också sjukvården och barntillsynen skall ligga i samhällets tjänst. Men det finns oändligt mycket att använda de privata företagen till, och det går att starta sådan verksamhet i dag. Varje år startas 20 000 nya företag i det här landet, många av dem av kvinnor. Jag tycker att vi bör göra mer för att underlätta för kvinnorna att bli företagare, genom att ge utbildning och kunskaper av olika slag — men detta gäller i mycket stor utsträckning även männen. Många av de små företagen går omkull ganska snart på grund av att företagarna inte har tillräckliga kunskaper för att driva företag, och detta är både en mansoch en kvinnofråga. I dessa sammanhang skall vi satsa mer, och det skall vi göra inom de ramar som finns, dvs. med utvecklingsfondernas och industriverkets hjälp, osv. Karl-Erik Persson tog upp frågan om EG-anpassning och de problem som denna anpassning kan innebära. Han frågade vilka kostnader Sverige kommer att få för broar, vägar, osv. när Sverige skall anpassa sig till EGs regler. Det vet jag inte, därför att vi ännu inte har förhandlat färdigt om vilka regler som skall gälla för lastbilar, tyngder, osv. När vi har åstadkommit förhandlingsuppgörelser, som kan innehålla undantag eller innebära att man skjuter detta genomförande framåt några år, kan vi naturligtvis börja pröva vad det är fråga om. Men det kan vi inte göra i dag. Om vi i Sverige vill vara med i den europeiska gemenskapen kan vi ju inte vara så naiva att vi tror att vi kan få sälja precis på samma sätt som vi gör i dag och ha speciella regler som begränsar möjligheterna för EG att sälja till Sverige eller driva transportverksamhet i Sverige. Det handlar ju om ett både-och om vi skall vara med på denna stora marknad med omkring 350 miljoner människor. Följande fråga har ställts till mig: Vad säger då EG om vi inom regionalpolitiken eller i andra sammanhang har regler som inte stämmer överens med EGs regler? Vi skall förhandla om detta. Men det är klart att vi får räkna med samma reaktioner som har kommit till uttryck i andra sammanhang, inte bara från EG utan även från Amerika. Om EG har intresse av det så kommer EG att säga ifrån när det är fråga om t.ex. företagssubventioner. I Amerika har man pekat på svensk stålindustri och sagt att statliga pengar har gått in i dessa företag, vilket av amerikanerna anses som en icke acceptabel konkurrensförutsättning. Sedan har man satt upp regler mot den svenska exporten för stål. Vi hade också ett fall när det gäller skoexport till EG för några år sedan. Företagen i EG kommer alltså att noga studera om enskilda företag i Sverige får stöd. Från EG kommer man då att säga att det inte är acceptabelt från konkurrensutgångspunkt. EG kommer att kräva att något görs mot detta. Det är inte fråga om regler som finns nu, utan det är regler som skapas om man inom EG anser att man blir diskriminerad. Detta måste tas med vid våra bedömningar, och detta alldeles oberoende av vilken anslutningsform eller kontaktyta med EG som vi får. EG kan göra detta helt på egen hand. Karl-Erik Persson utnämnde sig till expert på stenhäck, cement, osv. Jag var blygsam nog att säga att jag inte riktigt visste vad det innebar och ställde därför en fråga. Jag tyckte nog att Börje Hörnlund med sitt generösa sätt att hantera pengar måste ha några guldbyxor på sig. Men jag skall inte ge mig in i denna diskussion. Den får experterna klara av. Var så god, Karl-Erik Persson. Börje Hörnlund sade att vi har stödjepunkter och att vi därmed har vidgat stödområdet. Ja, stödjepunkterna skall finnas i anslutning till det befintliga stödområdet, och där avgränsas ju satsningarna till t.ex. infrastruktursatsningar på högskolor. Jag tror att det är en annan sak än att ett område blir inplacerat i stödområdet. Dessutom kan dessa områden också bli föremål för utlokaliseringar av tjänsteverksamhet. Och det är framför allt därför att tjänsteverksamheten kräver en viss servicenivå för att kunna utlokaliseras. Men det finns även andra exempel där tjänsteverksamheten kan lokaliseras till andra områden. Beträffande anslagen är det klart att man kan försvara så stora påslag som upp till 4 miljarder jämfört med de 2,4 miljarderna och säga att man tjänar in på gungorna vad man förlorar på karusellen. Men så enkelt är det ju inte i den här riksdagen att man kan resonera på det sättet. Dessa pengar skall ju fram på något sätt. Och Börje Hörnlund har ju inte anvisat en enda krona. Han tycker att jag kommer in för sent i regionalpolitiken. Det betyder väl att man måste ha varit i det här huset för att anses kunna hantera regionalpolitiken. Men så har jag inte sett på detta. Jag har jobbat med dessa frågor så länge jag kan minnas, faktiskt, även uppe i Robertsfors. Där gjordes faktiskt en av de första regionalpolitiska insatserna från regeringen när den socialdemokratiska regeringen sade till ASEA att ASEA skulle få investera i Västerås under förutsättning att företaget investerade i Robertsfors. Därför har vi i dag en mycket högteknologisk industri i Robertsfors, som har levt under alla dessa år. De diskussioner som vi då hade förde mig in i regionalpolitiken med lokaliseringar av olika slag och samhällets stöd för att klara detta. Sedan har jag arbetat med regionalpolitik i alla möjliga sammanhang i Norrland och i de organisationer som jag har varit engagerad i. Men jag har aldrig haft föreställningen att det är fråga om någon enkel politik och att det räcker med att uttala besvärjelser för att det skall kunna bli någonting. I detta sammanhang krävs det ett hårt, koncentrerat och målmedvetet arbete som också handlar om att man koncentrerar insatserna så att resurserna inte sprids ut på ett sådant sätt att det inte blir något alls av. Till slut vill jag säga till Charlotte Branting att vi skall fördela länsanslaget efter bästa förmåga och ta hänsyn till alla de problem som finns i resp. län och regioner. Och de som har speciella problem skall naturligtvis få hjälp så att de klarar av att hantera dem på bästa möjliga sätt. Men jag vill för dagen inte göra någon deklaration om hur stödet exakt skall fördelas.

Herr talman! På min lott har fallit att något belysa vilka effekter det kommande beslutet om förslagen i detta betänkande kommer att få när det gäller landsbygdsoch inlandsproblematiken. Med moderat politik kan 90-talet blir det årtionde som skulle kunna innebära ett trendbrott vad gäller landsbygdens utveckling. 90-talet kan bli det årtionde då befolkningsförflyttningen sker ut från storstäderna till landsbygden med dess helt överlägsna livskvalitet, både vad gäller god miljö, arbete och fritid. Idéer och initiativ skulle kunna tas till vara på ett sätt som innebär att hela landsbygden skulle kunna utvecklas helt utifrån sina egna förutsättningar. En sådan utveckling skulle ha kunnat vara i full gång redan i dag, om inte den förda socialdemokratiska politiken i många avseenden hade kommit att hindra en positiv utveckling. Under hela 80-talet har det fattats politiska beslut som har inneburit ökande svårigheter inom en mängd områden. Dessa beslut ser ut att få en fortsättning genom de skatteförslag som vi har att behandla senare. Jag vill i det följande belysa hur förändringarna för de boende på landsbygden försämrar möjligheterna och påverkar viljan att bo kvar på landsbygden. Inlandskommunerna förlorar snabbt sin befolkning, samtidigt som befolkningen blir allt äldre. Medelåldern ökar. De unga flickorna flyttar först för att sedan följas av pojkarna. Den utflyttningen är till stor del orsakad av att sysselsättning, fritidssysselsättning och valmöjligheter i olika avseenden kraftigt har minskat, i synnerhet för just flickorna. Denna utveckling gäller hela Norrlands inland. Eftersom vi har en utskottsföreträdare i denna debattrunda, nämligen Monica Öhman, vill jag fråga henne om hon är beredd att försöka lösa upp de offentliga monopolen för att hjälpa till att behålla flickorna på landsbygden. År 1980 fanns i vårt land 120000 jordbrukare. Dessa har fram till i dag minskat till under 100000. Antalet anställda eller eljest verkande inom de areella näringarna har under samma tid minskat med en femtedel, eller från ca 210000 ned till 160000 personer. Någon nyföretagsamhet inom jordbruket i Norrlandslänen finns i dag inte längre. Småföretagsamheten på landsbygden förmår inte bli ersättningen för detta stora bortfall av arbetstillfällen. För en levande landsbygd krävs inte bara jordbruk utan i lika hög grad små och medelstora företag som kan och vill expandera. För att detta skall kunna ske krävs att många förbud och regleringar tas bort. I det arbetet har socialdemokraterna inte haft vilja eller förmåga att delta. För att belysa detta vill jag påpeka att i det föreliggande skatteförslaget föreslås att man skall ta bort kvittningsrätt för underskott mellan inkomst av tjänst och annan förvärvskälla eller mellan olika förvärvskällor. Detta är ett av de svåraste hindren för att det mindre näringslivet skall kunna etableras och utvecklas på just landsbygden. Ett annat hinder är förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Ytterligare ett hinder är den långsiktiga konfiskation som skogsvårdsavgiften innebär och som under ett träds livstid tar 60 90 av tillväxten. Resultatet av att utse bilen till skatteko, som socialdemokraterna har gjort, är ytterligare ett slag mot dem som vill och har möjlighet att bo kvar på landsbygden. Bensinskattehöjningar, fordonsskattehöjningar och accishöjningar har tillsammans med försämrad avdragsrätt starkt kommit att försvåra boendevillkoren på landsbygden. Pendlare från landsbygden in till centralorterna har snart inget annat val än att flytta in till staden eller tätorten. Dessa socialdemokratiska beslut är ett allvarligt hinder i utvecklingen mot ett ökat boende på landsbygden. Energiprishöjningar och moms på energi är ett annat dråpslag mot dem som arbetar och lever på landsbygden. Momsoch skattehöjningar som avser hotelloch restaurangnäringen kommer att drabba turismen särskilt hårt. Moms på skidliftkort och persontransporter försämrar de svenska turistföretagens konkurrensförmåga mycket starkt. Risk föreligger att det blir så mycket billigare att turista i andra länder, att den svenska näringen får oöverstigliga svårigheter att vara kvar och utvecklas. Detta drabbar framför allt inlandet och övrig glesbygd. En förtida avveckling av kärnkraften kommer, om den genomförs, att allvarligt hota sysselsättning i och utveckling av den norrländska landsbygden. Elpriserna kommer att stiga kanske tre gånger. Brist på el är under kalla vintermånader och med toppförbrukning ett faktum om några år. Övergång från el till andra bränslen för bl.a. bostäder blir ytterst kostsam. Det näringsliv som är mest beroende av el i sin produktion ligger nästan utan undantag i de norrländska bygderna. Dessa företag tvingas läggas ned eller flytta utomlands — vilket redan har skett i ett antal fall — för en så kraftig höjning av elpriset klarar inte producenterna. Dessa norrländska bygder med låg sysselsättningsgrad kommer att drabbas alldeles särskilt hårt. En tredubblering av elpriset kommer att innebära att de boende i framför allt Norrland kommer att drabbas särskilt hårt med tanke på klimat, mörker och avstånd. Blir, Monica Öhman, en sådan här prissättning en hjälp för boende i glesbygden? Herr talman! Den förda socialdemokratiska familjepolitiken är i allra högsta grad orättvis. De som bor i tätort eller stad har ofta möjlighet att få sina barn på dagis. De som är boende på landsbygden erbjuds inte plats i samma omfattning. Detta innebär att den som får dagisplats till sina barn får av samhället en subvention om ca 70 000-80 000 kr. per plats och år, medan den som inte får sådan plats helt går miste om denna ekonomiska hjälp. Landsbygdsfamiljer missgynnas således ofta och tvingas dessutom att själva bekosta sin barnomsorg. De betalar sin barnomsorg två gånger. Orättvisorna visas även genom att statistiken pekar på att landsbygdskommunerna betalar in mycket mer i barnomsorgsavgift än de får. Överskottet går till att betala barnomsorgen i storstadsområdena. Är detta, Monica Öhman, rättvisa? Som boende på landsbygden tvingas vi som gamla ofta flytta in till en institution av något slag, ofta bort från våra anhöriga. I vissa kommuner saknas helt enkelt människor i den sociala hemtjänsten. Avreglering och flexibilitet kunde ändra på det nuvarande systemet. Även i detta avseende drabbas landsbygden. Den socialdemokratiska centraliseringspolitiken har under alla år lett till att landsbygden hamnat i kläm. Landsbygden har på olika sätt kommit att utarmas. Butikerna har lagts ned, bensinstationer och serviceverkstäder likaså. Skattesystemets utformning har gjort det allt svårare för de mindre företagen på landsbygden att leva vidare. Polis, försäkringskassor och brandförsvar har flyttat in till centralorten. Apotek och post har lagts ned. Det har med andra ord blivit svårare att leva på den landsbygd som människor inte gärna lämnar. Ofta tas det steget när även skolan läggs ned. Utbildning saknas ofta i gymnasieskolan i hemkommunen. Alltför ofta tvingas barnen bo borta veckor i sträck. I takt med allt detta har den kollektiva trafiken försämrats. Det har blivit glesare mellan bussturerna. Tågen stannar inte längre som förr. Bilen som man tidigare kunnat lita till, och för all del fortfarande litar till, börjar bli alltför kostsam. Pendlingen håller på att omöjliggöras. Denna min kritiska granskning av utvecklingen på landsbygden delas även, hör och häpna, av stora delar inom socialdemokratin.

Nya modeller för barnomsorg på landsbygden är ett måste. Herr talman! Detta visar med önskvärd tydlighet hur nära den moderata politiken dessa socialdemokrater i verkligen är, när sakfrågorna får avgöra. Förslaget om att inrätta en ny statlig myndighet med placering i Östersund, baserat på den hittills verkande glesbygdsdelegationen, är enligt min mening illa underbyggt. Det har jag gett uttryck för i en reservation i detta ärende — för övrigt den enda reservationen. Samordning och övergripande ansvar för den förda regionalpolitiken skall ligga, enligt min mening, i kanslihuset. Den kan inte läggas över på någon annan myndighet, verk eller styrelse. Bevakningen måste ske i närheten till departement och verk och i samarbete med dessa. Som nu blir fallet enligt utskottets förslag kommer delegationens personal att näst intill alltid finnas på resa mellan Östersund och Stockholm, för all del någon gång också i Stockholm. En placering i Östersund kommer således inte att gagna tanken på effektivisering. Behovet av ytterligare en myndighet saknas. Moderata samlingspartiet anser att en effektivisering av verksamheten bör ske, men den uppnås inte genom en flyttning av 5-10 personer till Östersund. Även denna gång anser en bred majoritet i utskottet att regeringens förslag till länsanslag är otillräckligt. Det är nu tredje året i följd som regeringen får underkänt av utskottet. Värdet av att låta mera stöd till länen kanaliseras via länsstyrelserna har varit den bärande tanken hos oppositionen. Dessutom har det klart kunnat konstateras att regeringen visar ett ljumt intresse för utvecklingen i de olika regionerna.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

Herr talman! Efter de två inledande blocken i den regionalpolitiska debatten vågar jag påstå att resultatet av alla vackra tankar som riksdagen hade när den i total enighet föreslog en ny regionalpolitisk utredning och av alla goda förslag som fanns blev ytterst blygsamt. Studerar man dessutom regeringens förslag, förstår man bättre varför arbetsmarknadsutskottet och dess personal har arbetat så gott som dag och natt för att få till någonting som liknar genomtänkt betänkande. Resultatet lämnar, tyvärr, en hel del övrigt att önska. Betänkandet saknar en helhetssyn. Men det skall inte vare sig utskottet eller utskottspersonalen lastas för utan helt och hållet regeringen, som har kommit med så dåliga underlag. Regionalpolitiken har blivit regeringens fritidsnöje. Man kan likna denna vid en boll som sparkas mellan departementen. Inget statsråd har ägnat något intresse åt dessa frågor, och resultatet härav ser vi i dag. Det är med utgångspunkt i detta som jag skall redogöra för folkpartiets syn på de punkter som huvudsakligen rör de olika regionerna. Jag återgår till de geografiska prioriteringar som utskottet och regeringen har presterat. Som Charlotte Branting sade finner folkpartiet att regeringen inte har presterat några fullgoda argument för de prioriteringar som har gjorts. Lars Ulander sade i inledningen av sitt anförande att stödinsatserna skall sättas in där de bäst behövs, där de största behoven finns. Rune Molin hade i stort sett samma åsikt. Jag vill med ett enda exempel belysa regeringens misslyckande. Den regionalpolitiska utredningen har ju föreslagit att Kramfors som enda ny kommun skall tillföras inlandet — utöver de kommuner som redan prioriterats dit. Inlandet — eller stödområde 1, som det heter i dag — skulle prioriteras högst när det gäller insatserna. Med hänvisning till samma argument som utredningen har använt sig av föreslår regeringen och utskottets majoritet att Kramfors inte längre skall ingå i något stödområde. Detta gör man trots att alla är medvetna om att Kramfors sedan årtionden tillbaka har betydande regionalpolitiska problem. Men detta bekymrar tydligen inte majoriteten. I dag vet vi ju att Saab i Kramfors, precis som industriministern sade, kommer att avvecklas. Ytterligare 350 personer blir då arbetslösa, vilket kan jämföras med att 1 500 jobb i Stockholm försvinner. Detta med Saab i Kramfors är ingen nyhet. Alla som sysslar med regionalpolitik vet ju mycket väl att det här har varit aktuellt under en längre tid. Mot den bakgrunden blev jag mycket förvånad över det aktuella ställningstagandet. Ännu mera häpen blev jag när jag i lördags i media kunde läsa att industriministern har sagt: Som första åtgärd skall regeringen lansera Kramfors som stödområde. Och detta upprepar industriministern här i dag — trots att det nu är en ny vecka. Trycket i arbetsmarknadsutskottets betänkande hinner inte ens torka förrän regeringen tvingas att återigen byta fot. Jag skulle vilja ställa några frågor till Monica Öhman, som bor norr om Dalälven — det är förresten bara vi som bor norröver som just nu deltar i debatten. Jag skulle alltså vilja fråga: Är detta en långsiktig regionälpolitik? Och hur skall företagare som vill etablera sig exempelvis i Kramfors bete sig? Vågar de tro att de regler som finns ena veckan står sig under den kommande veckan, eller kanske i 14 dagar — industriministern har ju samma åsikt i dag som han hade i lördags? Självfallet drabbar regeringens ryckiga regionalpolitik alla de kommuner som nu lämnas utanför stödområdesindelningen. Jag konstaterar att regeringen saknar intresse för att föra en politik som klart och distinkt lägger fast rimliga regler för landets regionalpolitik. Och jag kan bara beklaga att regeringen får stöd av moderaterna för denna ogenomtänkta och osakliga stödområdesindelning. Jag känner Anders G Högmark ganska väl och vet att han är noggrann i sina bedömningar. Därför blir jag ännu mera förvånad över att moderaterna tycker att det här är ett bra tillvägagångssätt — dvs. att i en högkonjunktur avskaffa en stor del av stödområdet utan att reflektera över vad som kommer att ske om några månader med många av kommunerna i de aktuella områdena. Herr talman! Regeringen och utskottsmajoriteten gör stor affär av detta med stödet till kvinnligt företagande. I fråga om utformningen av nedsättningen av socialavgifter i stödområde 1 gör regeringen ytterligare begränsningar utöver de regler som har gällt för Norrbotten. Därtill diskriminerar man kvinnligt företagande. Nedsättningen avser huvudsakligen industriell verksamhet — turism kan tilläggas. Men alla de näringsgrenar som omfattar typiska kvinnoyrken lämnar man därhän. Kvinnorna skall inte ha samma förutsättningar som männen. Typiska kvinnonäringar är ju serviceverksamhet, tjänsteproduktion m.m. Monica Öhman har ju suttit med i regionalpolitiska utredningen, och hon står även bakom kvinnoförbundets skrivelser om att man skall satsa på kvinnor i glesbygd. Dessutom har hon i utskottet företrätt majoriteten i den här frågan. Jag skulle vilja fråga Monica Öhman: Vad är skälen till er diskriminering av kvinnorna i landets mest utsatta områden? Sänkta socialavgifter skall enligt folkpartiet gälla för all icke offentlig verksamhet. Det är inte en uppgift för politikerna, anser vi, att avgöra vilken form av näringsverksamhet som skall finnas eller prioriteras i ett visst område. Det är områdets förutsättningar för en viss näring och människornas kompetens som skall vara avgörande, inte vad vi politiker centralt möjligen kan tycka. I reservation 38 av centern tas den viktiga frågan om avskrivning av studielån upp. Vi i folkpartiet delar centerns uppfattning i sakfrågan, nämligen att det är nödvändigt med särskilda insatser när det gäller att rekrytera och behålla nyckelpersoner i inlandet, på landsbygden och på de små orterna. Men innan ett sådant system sätts i sjön måste man mycket noga överväga vilka grupper som skall omfattas av nedsättningen och vad detta kommer att kosta. Jag delar nog inte Börje Hörnlunds uppfattning att det här är en billig åtgärd. Jag tror inte att någon av oss riktigt kan bedöma vad det här kostar. Eftersom någon genomlysning av frågan inte har gjorts kan vi, tyvärr, inte stödja centerns förslag i reservationen. Däremot förväntar vi oss att regeringen ser över frågan. Regionalpolitiska utredningen har ju krävt detta. Herr talman! Trots den ambition som kommer till uttryck i regionalpolitiska utredningen — regeringen säger ju att strävan är att åstadkomma förenklingar i stödsystemen — går regeringen in och detaljstyr länsstyrelsernas fördelning av medel. Folkpartiet anser att länsstyrelserna inom ramen för glesbygdsstödet skall få behålla rätten att ge stöd till exempelvis IKS-verksamhet i de regioner där resp. länsstyrelse finner lämpligt. Det kan inte vara nödvändigt att regeringen styr och ställer med regler för varje krona. På samma sätt förhåller det sig med stödet till samhällelig service. Länsstyrelsen har i uppdrag att bedöma länets behov av insatser. Det är snarast klåfingrigt av majoriteten att gå in och peta i länsstyrelsens uppdrag. I reservation 77 framhåller folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet den oro som de känner för att de övriga sektorerna skall ta mindre hänsyn till glesbygdsaspekterna, om man inrättar en särskild myndighet för glesbygdsdelegationen. En myndighet blir ju, som det har sagts tidigare i debatten, så liten att den inte kan hävda sig vare sig hos regeringen eller mot de stora myndigheterna, främst på infrastrukturområdet. Men jag kan förstå att socialdemokraterna kan tycka att det ligger en politisk poäng i att inrätta denna myndighet. Då har glesbygden fått vad den krävt, och så är man av med det problemet. Folkpartiet anser att glesbygdsdelegationen skall kvarstå i nuvarande form och att den även skall erhålla anslag i samma omfattning som i dag. Herr talman! Folkpartiet har krävt större frihet för aktörerna i regionalpolitiken, bl.a. för länsstyrelserna. De skall inte i onödan styras av omfattande och onödiga regler och förordningar. Vi anser i stället att såväl glesbygdsfrågorna som länsstyrelsernas handhavande av övriga medel återkommande skall bli föremål för utvärderingar och revision. Om inte glesbygdsinsatserna och stödinsatserna i övrigt blir föremål för noggranna uppföljningar och utvärderingar, mister regionalpolitiken sitt anseende. Detta drabbar inte minst dem som är i behov av statens stöd för utveckling av glesbygder och övriga regioner. Herr talman! Folkpartiet finner, som tidigare har sagts, att regeringen och majoriteten i utskottet inte har klarat av att motivera varför vissa kommuner skall flyttas upp i stödområdesskalan och varför vissa skall kastas ut i kylan. Mitt exempel från Kramfors belyser mycket klart hur ogenomtänkt och inkonsekvent förslaget är. Vi finner därför att ett stort antal kommuner bör bibehållas i stödområdet, till dess regeringen förmår att klart argumentera för en annan indelning. Hit hör Kristinehamn, Storfors, Guldsmedshyttan och Ramsberg i Lindesberg, Söderhamn, Nordanstig, Hudiksvall, Kramfors, Örnsköldsvik, Krokom, Östersund, Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs, Boden, Piteå och Luleå. Resultatet, herr talman, av denna osäkerhet om stödområdesgränserna och de justeringar som utskottet lyckats enas om kommer att innebära att riksdagen mycket snart kommer att tvingas till nya och svåra överväganden. Den osäkerhet som detta innebär för alla kommuner i och i närheten av stödområdet kommer att skapa mycket stora problem när det gäller etableringsfrågorna. En framåtsyftande och progressiv regionalpolitik, som syftar till att mobilisera människor ute i bygderna, skall bygga på klara och entydiga regler. Att regionalpolitiska utredningen och utskottet inte har förmått lägga fram ett förslag som skapar dessa förutsättningar får den sittande regeringen bära skulden för. Den har varken i direktiv till utredningen eller med konstruktiva förslag lyckats prestera ett acceptabelt underlag för Sveriges riksdag. Sanningen är den att regeringen saknar ett statsråd som vill åta sig detta mödosamma arbete. Jag väntar med spänning på vilket statsråd som nästa gång skall tvingas att överta regionalpolitiken. Herr talman! Avslutningsvis vill jag peka på två kommuner i mitt eget län som inte har fått någon förståelse i betänkandet. Det är Ånge och Härnösands kommuner i Västernorrland. I Ånge kommun kommer Kema Nobel att lägga ned kiseltillverkningen, vilket innebär att sammanlagt 160 personer mister sitt arbete. Detta är ett dråpslag för kommunen. Det är för långt att pendla till Sundsvall och så gott som samtliga som friställs har egna fastigheter i Ljungaverk. De har inget alternativ. Att utskottet i det läget inte har velat ge regeringen till känna detta är beklagligt. Härnösands kommun kommer också att drabbas av samma öde. Kommunens största industri läggs ned med flera hundra arbetslösa som följd. Att ge regeringen till känna att Härnösand behöver inplaceras i tillfälligt stödom råde borde vara en självklarhet, eftersom staten har ett särskilt ansvar i denna kommun. Härnösand har förutom av Hagrafs nedläggning drabbats av betydande nedskärningar på den statliga sidan. Det är alltså inga orimliga krav som jag har ställt i min motion. Det handlar enbart om rättvisa för två av Sveriges för närvarande mest utsatta kommuner. Herr talman! Med detta vill jag instämma i de yrkanden som Charlotte Branting framfört tidigare i den här debatten.

Herr talman! När det gäller de regionalpolitiska frågorna tycker jag att vi tillsammans med folkpartiet och även centerpartiet, för all del också tillsammans med vänsterpartiet och i någon mån miljöpartiet, har kunnat samarbeta riktigt bra i utskottet. I synnerhet gäller detta frågan om penningsummorna. Vi har något skilt oss från folkpartiet när det gäller stödområdesindelningen. Man kan för all del beklaga att vi inte har kommit överens härvidlag. Något förvånande är det att folkpartiet vill hålla fast vid den gamla modellen av stödområdesindelning efter så många års högkonjunktur som har påverkat sysselsättningsmöjligheterna i stora områden, inte minst i de stora kuststäderna i Norrland. Dessa städer har inte protesterat särskilt högljutt över de förändringar som vi har föreslagit och tänkt genomföra. Jag vill också peka på att vi för vår del har tagit in vissa andra områden som vi bedömer ligger betydligt sämre till i dag. De har legat dåligt till under de senaste åren, och man kan räkna med att de kommer att ligga dåligt till även framöver. Det gäller Dalslands och Värmlands kommuner. Det finns alla skäl att även folkpartisterna tänker efter när det gäller de här frågorna. Även om vi har haft en viss stödområdesindelning, är det inte rimligt att utgå ifrån att den måste behållas för evärdlig tid. Regeringen har dessutom möjlighet att gå in och hjälpa, och den möjligheten skall regeringen också använda sig av när det behövs. Sköter inte regeringen sina kort väl, får vi här i riksdagen ta nödvändiga initiativ.
Herr talman! Jag gör samma bedömning som Erik Holmkvist, nämligen att man mycket väl kan ändra stödområdesindelningen. Däremot delar jag inte Erik Holmkvists uppfattning att man i en högkonjunktur hals över huvud skall göra inskränkningar i stödområdena. Man kan inte bedöma utvecklingen. Utskottet har inte heller haft resurser att utreda ordentligt. Den regionalpolitiska utredningen fick inte tid på sig, och regeringen har inte brytt sig om saken. I en högkonjunktur kan man inte bedöma vad som kommer att hända med kommunerna när vi går in i en lågkonjunktur. Ganska nära Erik Holmkvists hemtrakter finns det i dag kommuner som råkar illa ut, därför att företag redan i dag håller på att få en minskning av orderingången på i runt tal 50 96. I det läget är jag verkligen förvånad över att moderaterna, som brukar hävda att de bygger sin politik på saklig grund, går in och hjälper regeringen. Det är ju en alldeles prekär situation. Den kritik som vi möter i speciellt de drabbade Norrlandskommunerna tycker jag är helt befogad. Vi borde alltså ha gett regeringen i uppdrag att ange konkreta skäl till indragningen. Föreligger det riktiga bedömningar är det klart att vi skall medverka till en indragning, men inte bara därför att det är en högkonjunktur. Det är inte läge för det, Erik Holmkvist, eftersom man inte vet vad man gör. Vi skall inte göra det värre för de här kommunerna än det är redan nu. Det är faktiskt därför som vi för vår del har gjort den här bedömningen. Jag noterar emellertid att det är moderaterna som hjälper socialdemokraterna att klara av problemet.
Herr talman! Det är när vi har haft ett antal års högkonjunktur som det är möjligt att genomföra försiktiga förändringar och förändringar som i övrigt inte har mött särskilt mycket motstånd. Företagen kräver inga stödpengar. Men finns sådana pengar begär företagen naturligtvis dem. Det har visat sig även denna gång att de förändringar vi har gjort utmed Norrlandskusten i mycket stor grad har accepterats. Vid utbetalning av stöd kommer vi alltid att få gränsproblem i och med att vi har den typ av indelning i regioner som vi har. Ovavsett vilka ändringar vi gör kommer vi att få kritik för de ändringarna. Så har det varit under åren som har gått. Så har det särskilt mycket varit i år och så kommer det att vara åren framöver. Vi får inte vara alltför försynta då vi handskas med statens pengar, i all synnerhet som det vi har för ögonen är företagens och näringslivets bästa i fråga om utveckling. Sigge Godin, det arbete vi har lagt ned tillsammans i utskottet innebär inte heller den här gången, vilket tydligen måste klargöras för folkpartiet, att vi har varit ute för att hjälpa socialdemokratin. I stället är det tvärtom. Vi har mycket verksamt bidragit till att ge socialdemokraterna ännu ett stort nederlag i den omröstning som kommer.
Herr talman! Jag försökte i mitt inledningsanförande tala om att vi skall ha en långsiktig regionalpolitik, så att människor som skall starta företag vet vad de ger sig in på och vad de har att rätta sig efter. Den ryckiga politik som vi har för närvarande tycker jag inte att man skall ge regeringen sitt stöd för. Det förvånar mig att Erik Holmkvist som företagare tycker att man skall göra det. Vi är faktiskt i dag, Erik Holmkvist, på väg in i en lågkonjunktur. Hade denna förändring gjorts vid inledningen av högkonjunkturen hade den fungerat under ett antal år. Men nu blir det kris redan i höst eller kanske efter nyår. Det är faktiskt inte den form av politik som folkpartiet ställer sig bakom. Jag tog upp ett enda exempel i mitt inledningsanförande. Det var Kramfors. Den regionalpolitiska utredningen säger att Kramfors skall prioriteras högst av alla kommuner i landet. Regeringen säger att den inte skall prioriteras alls. Några veckor efter det att regeringen har gjort denna bedömning skall den hux flux in i ett tillfälligt stödområde. Tycker Erik Holmkvist som företagare att man skall handskas med företagsamheten i Sverige på det sättet? Jag tycker det verkligen inte.

Herr talman! En central del av regionalpolitiken måste vara en målmedveten strävan att utveckla landsbygden som livsmiljö. Som samhällsutvecklingen hitills har varit, har landsbygden och dess tätorter kommit att alltmer utarmas. Man kan gott påstå att landsbygden flera år har varit satt på undantag. Detta kan inte få fortsätta. Landsbygden är ju en resurs och har kvaliteter som måste tas till vara och utvecklas, till gagn för hela Sveriges befolkning. Men skall vi kunna ta till vara landsbygdens resurser och utvecklingsmöjligheter, ja, då krävs det att landsbygden, småorter och småkommuner får rättmätig del av statliga insatser. Det krävs åtgärder för att bygga upp en infrastruktur med varaktiga möjligheter till arbete, boende, utbildning, service, kommunikationer och god miljö över hela landet. Centerpartiet har i motioner till riksdagen — i år och många gånger tidigare — fört fram krav på insatser när det gäller småföretagen, förbättring av vägarna, förbättrad skatteutjämning och ökade länsanslag, för att bara nämna en del. För att kraftfullt främja utvecklingen på landsbygden vill vi också att ett särskilt anslag på 750 milj.kr. anvisas till just landsbygdsutveckling. Vi vet att massor av människor — över hela landet — har varit engagerade i ett lokalt utvecklingsarbete för att förbättra livsvillkoren på landsbygden och i småorterna. Över tusen lokala bygdekommittéer, folkrörelser och organisationer inom Folkrörelserådet ”Hela Sverige skall leva” har arbetat fram förslag till politiska initiativ som skulle kunna leda till en mer positiv utveckling av den svenska landsbygden. Med ett anslag i den storleksordning som centerpartiet föreslår skulle många av de förslag som arbetats fram kunna genomföras och ett flertal av framställningarna från de s.k. lantbruksriksdagarna tillgodoses. Att det krävs ett åtgärdsprogram för landsbygden är helt klart, om vi skall lyckas vända den negativa utveckling som vi har haft och har i många landsbygdskommuner. När det gäller länsanslagen har en majoritet av utskottet enats om en höjning av dessa till 1 050 milj.kr. Det är positivt så till vida att det är mer i kronor. Om det blir mer i köpkraft återstår att se. Risken finns att höjningen av byggmomsen och inflationen till följd av skatteuppgörelsen urholkar anslaget. Det hade också kunnat vara till klar fördel för länen om fler partier hade ställt upp för centerns anslag till landsbygdsutvecklingen. Det finns ett flertal motionsyrkanden om länsanslagets fördelning på länen. Som mycket riktigt konstateras i utskottsbetänkandet, kommer dessa från län i södra Sverige. Eftersom jag kommer från ett län som ligger söder om Dalälven kanske jag kan påminna om dessa motionsyrkanden. Det är kanske inte så underligt om det kommer krav på ökade anslag från exempelvis Gotlands län, från Östergötlands, Jönköpings och Kronobergs län, från Kristianstads och Hallands län, där länsanslagen i dag är 11,5 miljoner resp. 4,8 miljoner, 5,8 miljoner, 5,3 miljoner och 3,5 miljoner. Det är inte så stora pengar om man jämför med vad som tilldelas länen i norra delen av Sverige. Vi kan ta Kopparbergs och Gävleborgs län med var dera 60 miljoner, Jämtlands och Västerbottens län med 105 miljoner och Norrbotten med 125 miljoner som exempel. Men med de små medel som man har haft till sin disposition har man dock fått bra effekt. I Jönköpings och i Kronobergs län gav exempelvis de medel som satsades på glesbygdsstöd en sysselsättningseffekt på 50 årsarbeten i vartdera länet till en genomsnittskostnad på ungefär 40 000 kr. per årsarbetare under budgetåret 1988/89. Det är bra långt under genomsnittskostnaden i landet för just sådana arbetstillfällen. Men anslagen är klart otillräckliga.

Det handlar om 72 milj.kr.

Även om de här frågorna debatterades i lördags i kammaren vill jag nu säga att det är hög tid att introducera alternativa grödor i Sveriges slättbygder, för att inte det småskaliga djurhållande jordbruket i skogsoch mellanbygderna skall konkurreras ut. Det finns här kommuner där jordoch skogsbruk står för ända upp till 25 90 av sysselsättningen, och där räknar man med att tillhörande serviceoch förädlingsföretag står för lika stor andel av sysselsättningen. Därmed är jordbruket utomordentligt viktigt för att upprätthålla sysselsättningen i dessa områden. Centerpartiet har i en reservation betonat småföretagsamhetens betydelse. Ett starkt näringsliv förutsätter att vi har både stora och små företag, men de mindre företagen har särskilt stor betydelse för näringslivets förnyelse och långsiktiga tillväxt. De mindre företagens utveckling och nyföretagandet är också i många fall avgörande när det gäller möjligheterna att skapa en mer balanserad näringsoch bebyggelsestruktur över landet. Småföretagen har en oerhört stor betydelse, inte minst för landsbygdens utveckling. Centerpartiet har i annat sammanhang föreslagit en rad åtgärder för att stimulera småföretagandet. Vi har i reservation 42 begärt att riksdagen skall göra ett uttalande som markerar vikten av att regeringen beaktar småföretagens betydelse för att nå regional balans. I en annan reservation — den som har nr 34 — har vi tagit upp kvinnors företagande. Det är frågor som behandlas styvmoderligt i propositionen, tycker vi. Den befolkningskoncentration som vi hittills har haft i vårt land har lett till en alltmer ensidig könsfördelning i glesbygdskommunerna. Ensidig näringsstruktur och svårigheter för kvinnor att få arbete har inneburit att allt fler kvinnor sökt sig till mer expansiva regioner för att få utbildning och arbete. Detta leder till en bristfällig social miljö i avfolkningsbygderna. Framför allt är utflyttningen av unga kvinnor från landsbygden ett av de största hoten mot landsbygdens fortlevnad. Utflyttningen beror bl.a. på att den kvinnliga arbetsmarknaden på landsbygden är ytterst begränsad. Därför är det viktigt att det satsas på att skapa arbetstillfällen för kvinnor på landsbygden. För landsbygdens utveckling är såväl satsningar på kvinnligt nyföretagande som en bättre arbetsmarknad för kvinnor av stor betydelse. Kvinnliga företagare är ofta inriktade mot serviceområdet. Det är av särskilt intresse med tanke på att många bedömare anser att den privata tjänstesektorn kan väntas bli det mest expansiva området under de närmaste decennierna. I centerpartiet har vi tidigare föreslagit att utvecklingsfondernas målgrupp skall vidgas med hänsyn till det kvinnliga företagandet. Därför är det tillfredsställande att regeringen nu föreslår att målgruppen skall vara små och medelstora företag i samtliga näringsgrenar. Det skulle kunna öka möjligheterna för kvinnor och möjligheterna till företagande inom tjänstesektorn och även bidra till den offentliga sektorns förnyelse. Men frågan är om det blir så. Samtidigt som uppgifterna för utvecklingsfonderna skall vidgas dras mer än en och en halv miljard kronor av utvecklingsfondernas kapital in. Därmed får utvecklingsfonderna mindre resurser och också sämre möjligheter till småföretagsutveckling. I stället skall ett antal— fem eller sex — nya storregionala riskkapitalbolag inrättas. För socialdemokraterna är det storskaligheten som gäller — det är tydligt. I centerpartiet anser vi att det är fel att på det här sättet begränsa utvecklingsfondernas arbetsmöjligheter. Utvecklingsfonderna borde ha fått ha kvar det förtroende och det ansvar de har haft. De känner till länen och har byggt upp både kontakter och ett gediget kunnande. Vi har i vår motion och reservation också föreslagit att man för att underlätta det kvinnliga företagandet skall bilda särskilda besöksoch utvecklingsenheter inom länsstyrelsernas regionalekonomiska enheter och inom utvecklingsfonderna. Målsättningen bör vara att kvinnliga sökande som så önskar skall få träffa kvinnliga rådgivare. Detta skulle innebära att redan uppbyggda erfarenheter och kunnande kan tas till vara, samtidigt som en kompetensutveckling för kvinnor och förbättrade möjligheter för kvinnligt företagande skapas. Jag vill också ta upp regeringens förslag att ombilda glesbygdsdelegationen till ett verk och utlokalisera detta till Östersund. Motiven därtill skulle bl.a. vara sysselsättningspolitiken i de kommuner dit verket lokaliseras och behovet av att minska överhettningen i Stockholm. Vi tror knappast att orsaken är denna. Önskemålet att ombilda glesbygdsdelegationen till ett verk tror vi har helt andra motiv. Med hänsyn till den kritik av regeringens landsbygdspolitik som delegationen har framfört i egenskap av ett utredande och opinionsbildande organ torde förslaget närmast vara motiverat av en önskan från regeringens sida att skapa ett mer lydigt och mer regeringstroget organ. I centerpartiet anser vi att glesbygdsdelegationens uppgifter inte bör för ändras. Och med det fåtal anställda som delegationen har har en flyttning heller inte någon avgörande betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Det här har vi tagit upp i reservation nr 76. Centerpartiet föreslår som alternativ en utlokalisering av SIND till Östersund. En sådan utlokalisering är logisk mot bakgrund av att SIND, som regeringen också påtalat, intar en särställning i det regionalpolitiska arbetet. Verket skulle med en lokalisering till Östersund få en större närhet till de regionala problem som verket är satt att hantera. Det skulle samtidigt skapa ökade sysselsättningstillfällen för Östersundsregionen. Därför föreslår centern en utlokalisering av statens industriverk till Östersund. Det medelsbehov på 15 milj.kr. som en ombildning av glesbygdsdelegationen medför skall, anser vi, i stället användas till mer angelägen verksamhet. Centerpartiet föreslår att 9 miljoner av pengarna anvisas till Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva och dess fortsatta verksamhet. Den kommer att behövas — både nu och i framtiden! Med detta, herr talman, vill jag säga att jag ställer mig bakom samtliga reservationer som centern har undertecknat i detta betänkande. Inför voteringen yrkar jag bifall, förutom till reservationerna 3, 8 och 47 som Börje Hörnlund tidigare yrkat bifall till, till reservation nr 34 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi genomför nu den regionalpolitiska debatten, som i varje fall förr om åren till vardags här i riksdagen brukade kallas hembygdens dag. Då gick alla ledamöter upp i talarstolen som på ett radband — i dag är det bara 44 förhandsanmälda talare. Det är kanske inte det mesta vi har haft här i riksdagen. På något vis har de här debatterna brukat illustrera dagens politiska läge, nämligen den folkvalda demokratins maktlöshet. De medel som vi här beslutar om utgör 0,75 96 av statsbudgeten, som Börje Hörnlund påpekade, eller drygt 2 miljarder. Regionalpolitiken handlar om hela vår framtid och vår välfärd — var vi skall bo och vilken servicegrad vi skall ha. Men medlen saknas. De finns någon annanstans än i de folkvaldas makt. Eller, rättare sagt, de folkvalda har avstått från att styra den här utvecklingen. I dagens debatt berömde sig först Lars Ulander av att sysselsättningssiffrorna var oerhört gynnsamma; han sade att orsaken till detta dagens läge måste vara regeringens goda och riktiga politik. Det här är ju ett tal som socialdemokraterna tar till två dagar före ett val, när ingen kan bemöta det. Men man borde egentligen ställa frågan till socialdemokraterna: Om ni är kvar i regeringsställning och det kommer en lågkonjunktur över världen, är det då regeringens fel att arbetslösheten ökar eller att lågkonjunkturen kommer? Konsekvensen av det resonemang Lars Ulander för är att han också måste svara ja på den frågan. Industriminister Rune Molin spädde på och sade att ute i Europa är arbetslösheten 6-10 26. Samtidigt leder regeringens politik — eller rättare sagt den politik som regeringen förvaltar — raka vägen in i den europeiska gemen skapen, med den arbetslöshet som råder där. Skall integreringen också omfatta ökad arbetslöshet? Den frågan bör regeringspartiet och andra svara på. Vi är alltså inne i en period där kapitalismen är oerhört internationell och ökar sin koncentration. Långtidsutredningen pekar också på det här: snabb strukturomvandling, ökat beroende av omvärlden, integration i den kapitalistiska sfären. Man måste naturligtvis fråga sig vilka konsekvenserna då blir för regionalpolitiken framöver. Vad är det som kommer att hända? Marknaden fungerar inte, sade industriministern också, och därför måste den korrigeras i de svaga områdena. Ja, just det. Kommer i ett stort sammanhang Sverige — eller Norden — att vara ett svagt område i den internationella kapitalistiska ekonomin? Och hur skall det i så fall korrigeras, när det internationella kapitalet inte anser det lönsamt att satsa på Sverige? Redan nu kan vi titta på bytesbalansstatistiken och fundera över hur det ser ut med investeringarna i Sverige. Man investerar gärna utomlands, men problemet är att det investeras för litet i Sverige. Det är kanske ett tecken som leder till att funderingarna går litet längre än att gälla två miljarder i anslag. Utvecklingen är alltså mycket oroväckande. I det sammanhanget skall man se på de mål som har satts upp för regionalpolitiken: arbete, service och en god miljö i hela landet. Vem skall styra till dessa mål? Var finns styrmedlen någonstans? Vem är det som har koncentrerat landets resurser till storstadsområdena och lämnat glesbygden och de utsatta regionerna därhän? Vem har skapat denna miljö i vårt land? Vi fick en regeringskris av det här. Det sades att det var överhettning i landet. Lönerna ökade därför att det rådde brist på arbetskraft, och det var en förfärlig karusell på det ekonomiska området. Regeringen lade fram förslag som inte fick riksdagens stöd, och det blev en regeringskris, till mycket stor del beroende på den koncentration som skett till storstadsregionerna. Vem skall styra framöver? Vem skall se till att servicen blir bra i hela landet, när regeringen med stöd av de borgerliga partierna säger att kommunerna inte skall ha mer medel utan att de egentligen skall krympa sina resurser? Kommunernas verksamhet skall, heter det, anpassas till den utveckling som sker i övrigt, oavsett behov. Det är ganska intressant att ställa den reella utveckling som sker i vårt land mot den verbala tyngdpunkt som regionalpolitiken har, att alla skall ha arbete, service och en god miljö, oberoende av var de bor i landet. Det finns egentligen inte ett enda styrmedel annat än ekonomiska sådana för att rätta till det som är galet, och då krävs åtskilligt mer än två miljarder. Vilka är då styrmedlen i dag? Lokaliseringssamråd finns inom näringspolitiken. Vad jag har förstått fungerar samrådet någonstans på det övre planet så att regeringen inte får reda på vilka uppköp de stora företagen gör ens i utlandet. Statsföretag är sedan lång tid berövat sin progressiva roll som regionalpolitiskt instrument och skall helt fungera på den kapitalistiska marknaden med siktet inställt på mycket snäv och kortsiktig lönsamhet. Klarar man inte det, har man spelat ut sin roll. Fondsystemet, det vet vi redan, har ingen avgörande regionalpolitisk betydelse. Frågan är om fonderna framöver i sin nuvarande tappning kommer att ha ens någon nationell betydelse. Det är inte lätt att veta vilken viljeinriktning som gäller där. I mina hemtrakter, Bergslagen, har det hänt att Stora, alltså det gamla Stora Kopparberg, köpte över en natt pappersföretaget Feldmähle, och regeringen visste tydligen ingenting. I varje fall kunde inte industriministern rapportera någonting om det. I ett enda drag kommer Bergslagen att få stora problem. Vad händer med Billerud och dess investeringar? Vad händer med den papperstillverkning som vi har i landet i övrigt? Vilken regionalpolitik skall stå emot de konsekvenserna? Det sägs att man skall ha huvudkontoret kvar, men vi vet sedan tidigare att dotterbolagens huvudkontor kan hamna utanför landet. ASEA gick ihop med Brown Boveri för någon tid sedan. Vad de demokratiskt valda kunde åstadkomma med sin styrka var ett löfte om 500 jobb till Ludvika och ett bidrag på 200 miljoner. I dag har allt det gått till spillo, och riksdagen har redan korrigerat detta enligt den analys som vpk gjorde. Vi sade: Ge pengarna till de regionala instanserna, alltså kommunerna! Det har man fått göra nu, men vi har förlorat tre år. Det är ett tecken på den katastrofala och urusla regionalpolitik som förs. Ett annat stort företag som säger sig behöva förändras är Avesta. Förändringen sker över en natt och det i en region som hamnat i ett ingenmansland, alltså södra Dalarna, där man redan har drabbats av att både staten och privata bolag har minskat sin verksamhet. Då ställer vi från vänsterpartiet förslaget: Gör nu ett paket här! Och vad svarar riksdagen! Jo, att detta skall länsstyrelsen fixa inom det regionalpolitiska stödet. Precis som om inte Avestas problem har mycket större dignitet än så! Omdaningen av företaget ingår i en strukturomvandling av stålindustrin, och inte minst de omkringliggande orterna kan drabbas väldigt hårt framöver.

Vänsterpartiet ställer förslag om fonder, inte minst för infrastrukturen. Det behövs, för i den transportpolitik och den kunskapspolitik som förs här ilandet är faktiskt de insatser som görs regionalt en fluglort i sammanhanget, i jämförelse med vad som egentligen skulle behövas för att klara problemen. Det är bra med kunskap och det är bra med de transportsatsningar som görs, men det borde göras åtskilligt mer, om utvecklingen skall kunna vändas. I fråga om den regionala stödverksamheten kan vi från vänsterpartiet naturligtvis göra värderingen att den i stor utsträckning är bra men att det också finns mycket i den verksamheten som vi kan vara utan. Som ledamot av länsstyrelsen nu ett par år har jag sett att mycket pengar rinner mellan fingrarna till verksamheter som skulle komma till ändå. En lärdom som vänsterpartiet har gjort är att de här pengarna måste hanteras med större varsamhet. Strategiskt viktigt inom det regionalpolitiska stödet är det stöd som ges till glesbygden. Utan det stödet skulle glesbygden vara helt död. Det behöver ökas kraftigt och pengar styras över dit. När regeringen lägger fram en proposition om förändrad stödområdesindelning är det naturligtvis en och annan kommun som hamnar utanför och någon kommer med som man kanske tycker inte borde vara med. Jag vill egentligen inte ge mig in på att diskutera stödområdesindelningen, men en kommun som varje gång hamnar utanför, som jag tycker borde vara med och som jag kan se hur den hanteras, vilket jag inte kan i fråga om alla kommuner, är Hedemora. Bergslagsdelegationen ställde Hedemora åt sidan, och nu ställs Hedemora utanför igen, trots att Hedemora har liknande förutsättningar som kringliggande kommuner, t.ex. Avesta. Jag tycker det är ganska fantastiskt att inte ens utskottet har kunnat se till att Hedemora kommer med. Nu får vi förlita oss på att regeringen går in med tillfälliga insatser. Det är en tröst, men en tröst för tigerhjärtan. Man borde ha sett till att denna typ av kommuner kommer med i stödområdet och gavs ordentliga resurser.

Det förekommer en inställning på det ekonomiska planet att andra frågor skall värderas högre. Det oroar mig oerhört att inte den socialdemokratiska regeringen rider någon som helst spärr mot denna utveckling utan vill dansa med i allt större utsträckning. Centerpartiets företrädare gör oerhört många riktiga iakttagelser. De ser obalanserna väldigt klart, men säger att det är bra med den kapitalistiska marknaden. Man skall vara litet lugnare. Man skall gasa i de icke överhettade områdena. Men helt plötsligt hamnar vi där igen: Vem är det som skall gasa? Vem är det som skall slå på bromsen? Det talar centerpartiet inte om. Då handlar det plötsligt om styrmedel, om vem som har makten i samhället, om det är de folkvalda eller de få i bolagsstyrelserna och aktieägarna som skall bestämma den huvudsakliga utvecklingen i samhället. Det är de senare som har foten på gaspedalen, och de har gasat i de överhettade områdena ganska länge. Centerpartiets iakttagelser kan vara riktiga, men förslagen fattas. Med det vill jag instämma i samtliga vänstepartiets reservationer vid detta betänkande och även instämma i det anförande Karl-Erik Persson höll och de yrkanden han anförde. Jag vill dock yrka bifall till ännu en reservation, nämligen 131.

Herr talman! Efter en lång och bitvis besvärlig väg ligger nu 1990-talets regionalpolitik slutligen på riksdagens bord för beslut. Huruvida det verkligen blir 1990-talets regionalpolitik kan vi inte vara helt säkra på. Vi lever i en snabbt föränderlig värld, och det är inte lätt att förutse alla händelser som kan kräva omprioriteringar och nya ställningstaganden. Kanske visar det sig att de mest försurade markerna i södra Sverige och de mest drabbade havsstränderna på sydoch västkusten kräver nya regionala stödformer för längre eller kortare tid — helt andra än de vi vant oss vid hittills: företagsstöd, sysselsättningsstöd, investeringsstöd. Hur kommer Europasamarbetet att se ut? Det kommer att ha en enormt stor betydelse för hur 90-talets regionalpolitik skall komma att se ut. Ändå är det nödvändigt med en långsiktig planering och klar målformulering. De mål och övergripande riktlinjer för regionalpolitiken som nu gäller och som regeringen anger skall ligga fast innebär att alla människor, oavsett var de bor i landet, skall ges tillgång till arbete, service och en god miljö. Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom dessa övergripande mål. Regeringen menar att dessa mål nu skall preciseras. Då sägs att regionalpolitiken skall främja rättvisa, valfrihet och ekonomisk tillväxt. De två första kan vi ställa upp på. Men miljöpartiet anser inte att ekonomisk tillväxt i sig är ett mål. Vi ser gärna tillväxt på en rad områden som stärker självtilliten och minskar sårbarheten, t.ex. på energiområdet, där användningen och utvecklingen av biobränslen, solvärme och vindkraft nu äntligen måste ta fart. Vi vill ha tillväxt på små företag och småskalig teknik, bl.a. för förädling av allt det trä som finns i vårt land och för lokalt odlade livsmedel. Vi vill ha tillväxt på miljöoch energitekniska system, inte minst för export inför alla de problem som våra grannar i Baltikum och Sovjetunionen står inför. Vi vill ha tillväxt på ekologiska odlingsmetoder som ger livsmedelsprodukter av hög kvalitet. Man kan säga att det är för litet investeringar i Sverige och att svenska företag gör för många investeringar utomlands. Men man kan också säga att vi kanske gör fel investeringar i Sverige. Det jag nu har nämnt är investeringar för framtiden som vi måste göra. Man kan ha många synpunkter på den regionalpolitiska propositionen. De regionalpolitiska målen formuleras i traditionella termer som syftar till fortsatt materiell tillväxt med bibehållen kontroll över människors ekonomi och levnadssätt. Trots att så många arbetat så mycket och så intensivt är jag ändå benägen att säga att vi kanske kunde ha väntat litet till med denna proposition, kanske till hösten. Som vi redogör för i reservation 5 finns alltför många frågetecken och för regionalpolitiken viktiga frågor obesvarade. Hur kommer jordbrukspolitiken, energipolitiken och skattepolitiken att påverka den regionala utvecklingen? Den nu beslutade jordbruksreformen innebär en kraftig minskning av den odlade arealen — inte mindre än 500 000 hektar. Detta drabbar naturligtvis skogsoch mellanbygderna särskilt hårt. Jag kan inte se annat än att det kommer att leda till avfolkning av redan drabbad landsbygd och glesbygd. Dessutom hotas miljöoch naturvärden. Ingen konsekvensanalys har gjorts innan man beslutade detta. De övriga partierna är helt överens om att detta är den jordbrukspolitik vi skall ha, medan miljöpartiet ensamt vill att hela den befintliga åkerarealen skall utnyttjas för odling även i framtiden. Vilka effekter kommer skattereformens andra steg att få för regionalpolitiken? Bl.a. är det viktigt för deltidsjordbruk och kombinationsmöjligheter att man i framtiden behåller kvittningsrätten, som också andra varit inne på här. Vi frågar oss också: Hur slår resultatet av den nya fastighetstaxeringen mot permanentboende i framför allt attraktiva turistområden? Vi menar att det är nödvändigt att regeringen återkommer till hösten med ett särskilt landsbygdsoch glesbygdsprogram, där effekterna av skattereformen, energipolitiken och livsmedelspolitiken behandlas. Metoden att dela in län och kommuner i olika stödområden — eller resursområden, som centern och gärna också miljöpartiet tycker att de skall heta i fortsättningen — är ett grovt instrument ur fördelningspolitisk synpunkt. Vi vet att orättvisorna kan blir stora, speciellt mellan angränsande kommuner. Så är fallet även i detta förslag. Någon riktig rättvisa kan man inte få, och någonstans måste gränsen dras, tyvärr. Vi tycker därför att det är bättre att låta länsstyrelserna få större möjligheter att fördela medel mellan sina kommuner — både inom och utanför stödområdena. Det är i länsstyrelsen man har den bästa kännedomen och kunskapen om hur regionalpolitiken bör utformas. Vi delar uppfattningen att antalet stödformer skall reduceras. Samtidigt säger vi att de som finns skall kunna användas på ett mer flexibelt sätt. Till särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder skall ansvariga länsstyrelser i stödområde 1 enligt propositionen disponera 200 milj.kr. för gemensamma insatser inom stödområdena. För beslut på central nivå har avsatts 130 milj.kr. Vi har yrkat på att länsstyrelserna i stödområde 2 skall disponera dessa pengar för samverkansprojekt, precis som de i stödområde 1 skall samverka. Även här vill vi ha flexibilitet. Med de 300 milj.kr. som miljöpartiet de gröna föreslagit utöver regeringens förslag förstärks regionala utvecklingsinsatser och ges möjlighet till att förverkliga de förslag som landsbygdskampanjen lett fram till och som nu en gång för alla måste ta form. Lägg inte locket på den kreativitet och kämparglöd som finns ute i landet! Det är nu vi har chansen att göra något bra av det, och nu måste det till medel för detta. Många har varit inne på glesbygdsdelegationens framtid. Jag sitter själv i den, och jag är mycket orolig för att vi kommer att få ett dåligt beslut i dag. Vi tycker inte att glesbygdsdelegationen skall ombildas till ett verk och utlokaliseras. Det kommer inte att föra landsbygdsfrågorna framåt, tvärtom. Däremot anser vi att delegationen skall förstärkas och breddas. För vår del tycker vi att det kanske vore bra med ett projektkontor i Östersund. Men när det gäller glesbygdsdelegationen säger jag som Åke Edin har sagt, att är det någonting som inte skall utlokaliseras så är det glesbygdsdelegationen, som behandlar landsbygdsoch glesbygdsfrågor. Den skall finnas nära myndigheter och verk och beslutsfattare. Vi har anslagit en del pengar också, för det behövs verkligen, nämligen 35 miljoner till projektkontoret och den delegation vi anser skall vara kvar men förstärkas. Vi har också avsatt 2 milj.kr. för ALA-gruppen vid lantbruksuniversitetet. Det är nämligen ett stort värde för forskning och utveckling när det gäller landsbygden, bl.a. näringsliv, jordbruk, skog, turism, miljö och teknikspridning. Det är detta ALA-gruppen gör, och den bör få en långsiktig finansiering och ett utvecklat samarbete med glesbygdsdelegationen vad gäller projektfinansiering. Enligt propositionens förslag skall den nuvarande delegationen bort. Vi vet inte än om detta går igenom i dag. Jag hoppas att centerpartiet och vänsterpartiet inser att det är de som avgör beslutet i dag. Centerpartiet kan i andra hand stödja reservation 77 och vänsterpartiet kan ta ställning nu i kammaren. Det har man inte gjort tidigare. Från arbetsmarknadsdepartementet räknar man kallt med att den 1 oktober skall glesbygdsdelegationen i nuvarande form sluta jobba. Då skall man ha anställt en chef för den nya myndigheten i Östersund, och allting skall börja fungera. Jag har aldrig hört någonting så naivt när det gäller uppbyggnad av en organisation och hur lång tid det tar innan den börjar fungera. Det är helt uppenbart att landsbygdsoch glesbygdsfrågorna och de projekt — och det är ganska många — som nu pågår kommer att tappa tempo, sättas på undantag. Hela landsbygdsoch glesbygdspolitiken kommer att trappas ned. När det väl är gjort vill jag se den myndighet som hux flux kan bygga upp det igen. Jag har en fråga till regeringen eller till representanter för socialdemokraterna: Tror ni verkligen att det räcker med att tillsätta en chef för en myndighet för att få den att fungera? Jag tycker det visar på regeringens nonchalans för dessa frågor, när man så lättvindigt föreslår att byta ut en väl fungerande delegation med en oerhört kompetent och engagerad personal. Ni vet inte hur mycket ni får för pengarna — det arbete som utförs i glesbygdsdelegationen och alla de projekt som håller på att ta form efter landsbygdskampanjen. En vädjan till vänsterpartiet: Tänk er för! Det här kan ni få äta upp många gånger sedan! Det är inget hot, utan ett konstaterande. Det här kommer inte att bli bra. Vi beklagar liksom centerpartiet att majoriteten inte ansett tiden mogen för att flytta över vinstmedel från vattenkraftproduktionen till de producerande regionerna. Det behövs inte fler utredningar nu. Vi har haft så många utredningar om detta. Vi anser att det är principiellt viktigt att denna s.k. återbetalning nu sker. Det är dags att komma bort ifrån den förnedrande stöd-allmoseformeln som Norrland utsatts för och fortfarande utsätts för. Det är med Norrlands råvaror — skog, malm och vattenkraft — som vårt välstånd till stor del byggts upp. Ett annat principiellt viktigt förslag är nedsättningen av de sociala avgifterna. Vår utgångspunkt är något annorlunda än regeringens. Skatten skall öka på energi, knappa råvaror och utsläpp i miljön medan skatten på arbete skall sänkas. Vårt förslag innebär bl.a. en sänkning med 10 9 för alla arbetsgivare och egenföretagare i hela Norrland och de delar av Svealand som skall ingå i stödområde 2 samt på Gotland, dessutom ytterligare 10 26 i stödområde 1 för verksamhet i branscher som det föreslås i propositionen. Ett annat viktigt medel för att uppnå regional balans är det förslag som vi många gånger redogjort för i denna kammare, nämligen om närfonder. Dessa skulle verkligen stimulera de små och medelstora företagen. De skall dels ha en rådgivande, dels en finansiell funktion. Vi vill att grundplåten till närfonderna i första hand byggs upp genom att de regionala löntagarfonderna avvecklas. I 1990-talets regionalpolitik borde miljöfrågorna ha fått en annan uppmärksamhet och behandling. Vi saknar bl.a. förslag som ger kommuner och landsting möjligheter att införa kommunala och regionala miljöavgifter. Ansvaret för miljöfrågorna läggs allt mer på kommunerna, men möjligheten att påverka orsakerna till miljöproblemen saknas ännu. Vi har i reservation 59 yrkat på en annan ordning. Vi vet alla att bra kommunikationer är en förutsättning för att människor skall kunna bo kvar i hela landet. Vi har därför också i andra sammanhang, i trafikutskottet bl.a., fört fram ett järnvägsutbyggnadsprogram med omfattande investeringar på 65 miljarder för 1990-talet. De mest angelägna projekten anser vi vara Bothnia-banan längs Norrlandskusten, en ny sydlig ostkustbana och upprustad Blekingebana. Det är också viktigt regionalpolitiskt att de mindre järnvägarna, som kanske kommer att tillhöra länstrafiken i fortsättningen, uppmärksammas som viktiga nätverk för en väl fungerande järnvägstrafik på de större banorna. Försöksjärnvägar bör därför stödjas. Dellenbanan i Hälsingland är ett sådant exempel. Järnvägen, mina vänner, har framtiden för sig. Den är energisnål och har betydligt mindre miljöpåverkan än alla andra transportmedel. Här har vi också investeringar som måste göras för framtiden. Vi anser och har föreslagit att det är motiverat att differentiera både bensinskatten och villkoren för bilavdrag till och från arbetet. Dagens likriktade system över hela landet innebär att betydande medel omfördelas från glesbygd till mer tättbefolkade delar av landet. Datakommunikation och telestugor ger en stor möjlighet för landsbygden och glesbygden, och den nya tekniken har bidragit till ökad valfrihet i fråga om arbetsort och boendeort. Även här har glesbygdsdelegationen gjort fantastiskt mycket just för telestugorna, och satsningarna fortsätter. För att ungdomar och kvinnor skall vilja stanna kvar på landsbygden är det nödvändigt att prioritera kultur och utbildningsmöjligheter, skriver vi i vår motion. Det låter ju vackert, och det är många som säger så. Vi stödjer också de i propositionen föreslagna åtgärderna för att förbättra möjligheterna för människor att studera. Distansundervisningen måste byggas ut, precis som vi föreslår i reservation 52. Tyvärr har det i propositionen smugit sig in en del förslag som kommer att försvåra för människor att studera på t.ex. Komvux. Det är inte lätt att få ihop fler än åtta elever till en kurs på landsbygden, och vi anser att tilläggsbidraget skall vara kvar för att göra det möjligt med ett lägre elevantal även utanför stödområde 1 och 2. Vi har också tillsammans med centern reserverat oss till förmån för avskrivning av studielån, och regeringen bör komma med förslag till riktlinjer för hur ett förslag skall se ut som gör det attraktivt för ungdomar att återvända hem efter utbildning. Tyvärr är det nödvändigt att ta till individinriktade åtgärder för att stoppa den utflyttning och den utarmning av ungdomar på landsbygden som fortsätter. Vi måste än en gång fråga: Vilken effekt får Europasamarbetet på regionalpolitiken? Jag har inte sett någon analys. Konsekvenserna kan bli oerhört påtagliga. Men nu börjar miljöpartiets tankegångar få gehör — åtminstone utanför Sveriges gränser. Dessa tankegångar handlar om ett decentraliserat Europa från Atlanten till Ural med självständiga demokratiska stater. Det handlar om ett regionernas Europa med hög självtillit och självförsörjning och med ett samarbete baserat inom regioner. Jag tror att den debatt vi har haft i dag, som kanske i många stycken är diffus och seg, ändå bara är inledningen på många debatter som kommer att handla om 90-talets regionalpolitik. I alla fall hoppas jag att så är fallet. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 103, och jag stödjer i övrigt miljöpartiets reservationer och de yrkanden som Anna Horn af Rantzien tidigare har gjort.

Herr talman! Den här debatten brukar vara mycket intressant, och vi brukar under dessa debatter analysera hela Sverige. I dag har vi inte nöjt oss med att analysera Sverige, utan vi har tagit upp alla politikområden i ett enda svep. Vi har debatterat skattepolitik, energipolitik, socialpolitik, familjepolitik, EG-politik, m.m. Jag tänker för min del försöka göra en sammanfattning av stödområdesdiskussionen och de nya stöden. De mål vi har satt upp för regionalpolitiken, nämligen att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö var de än bor i landet, ligger fast. Detta har påpekats här flera gånger tidigare. Med Regionalpolitik för 90-talet gör vi en offensiv satsning på dessa mål. Regionalpolitiken skall effektiviseras genom att stödåtgärderna skall kon centreras och förstärkas. Stödområdet minskas. Stödet skall koncentreras till de regioner som har de långsiktigt svåraste problemen. Nuvarande tre områden - A, B och C - reduceras till två och blir då stödområde 1 och 2. Till stödområde 1 hänförs Norrbottens inland samt Kalix och Haparanda kommuner, Västerbottens inland och delar av Jämtlands län. Stödområde 2 kommer att omfatta ett fyrtiotal kommuner eller delar av kommuner i Norrland, Bergslagen, Värmland och Dalsland. Till dessa stödområden koncentreras huvuddelen av insatserna. Det finns enligt min mening anledning att understryka att den permanenta stödområdesindelningen skall grunda sig på en långsiktig bedömning av en regions svårigheter och problem. Därigenom kommer särskilt de kvalitativa bedömningsfaktorerna i förgrunden, dvs. sådant som avstånd, klimat, gleshet i bebyggelsen, lokala arbetsmarknader, kommunikationer, osv. Även detta har nämnts här tidigare under dagen. Kvantitativa faktorer, såsom en hög arbetslöshet eller en låg sysselsättningsgrad, kan men behöver inte vara tecken på att en region generellt har svåra problem. Det kan också vara effekter av strukturomvandlingsproblem. En sådan region kan trots tillfälliga problem ha goda utvecklingsförutsättningar. I båda fallen är det en uppgift för regionalpolitiken att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Jag vill betona att den permanenta stödområdesindelningen bara är en, om än en viktig, del av regionalpolitiken. Kommuner kan också tillfälligt inplaceras i stödområde efter beslut av regeringen. Det är då fråga om orter som genom strukturella förändringar är i behov av stöd under en kortare period. Det är viktigt att regeringen har den möjligheten och att man snabbt kan vidta åtgärder när problem av denna art uppstår. I samband med att man presenterade den regionalpolitiska propositionen aviserades — och det har i dag bekräftats av industriministern — att regeringen i vår kommer att besluta om att Kramfors, Nordanstig, Söderhamn, Storfors, Karlskoga, Degerfors och nu även Kristinehamn, som i dagarna har fått stora bekymmer, skall inplaceras i tillfälligt stödområde. Jag menar att om man resonerar som folkpartiet och Sigge Godin, så kan vi ju i princip ha hela Sverige i tillfälligt stödområde. Dessa problem kan ju faktiskt uppstå var som helst, i vilken kommun som helst, och i sådana fall sprider vi ut resurserna. Vi måste låta regeringen ha den här möjligheten till tillfällig inplacering där bekymmer uppstår. Utöver detta kan regeringen i särskilda fall fatta beslut om stöd även utanför stödområdet. Utöver detta kan tjänsteföretag, som vill etablera sig till de s.k. stödjepunkterna, dvs. större orter i eller i anslutning till stödområden, få stöd om etableringen är ett alternativ till lokalisering i storstad. Satsningar på högskolor är en annan typ av insatser som kan ske till stödjepunkter. I glesbygdsområdena kommer, liksom tidigare, småföretag och butiker att kunna få olika och förbättrade former av stöd. Annars är det så att antalet stödformer minskar, vilket bör förenkla arbetet både för myndigheter och företag. Utvecklingsbidraget är en ny och intressant stödform som kan lämnas till investeringar i marknadsföring, produktutveckling etc. Stödet kan ges med högst 20 96 eller 500 000 kr. per projekt. Detta är, framför allt av småföretagen, en mycket efterfrågad stödform. Sysselsättningsbidrag kan under en femårsperiod ges med 200 000 kr. i stödområde 1 och 120 000 kr. i stödområde 2 till företag som varaktigt ökar sin sysselsättning. Nedsättningen av socialavgifter kommer att omfatta 10 procentenheter i stödområde 1 under en tioårsperiod och 5 procentenheter i övriga Norrbotten under en femårsperiod. Nedsättningen kommer dock icke att gälla basindustrin. Jag vill påstå att det innebär en betydande förstärkning av insatserna främst i Jämtlands och Västerbottens län. Anslaget för länsstyrelsernas regionalpolitiska insatser, lokaliseringsoch utvecklingsbidrag, glesbygdsstöd och projektmedel, höjs kraftigt och möjligheter till en friare användning av projektmedlen föreslås. Det föreslås också i propositionen, vilket utskottet förordar, att Stiftelsen Industricentras lokaler i de åtta orter där stiftelsen har lokaler säljs och att stiftelsen som sådan läggs ned. Särskilda insatser för att främja näringslivsutvecklingen i dessa orter skall göras, utifrån de överläggningar som under våren förts med berörda kommuner. När det gäller glesbygdsfrågor skall länsstyrelserna, liksom hittills, avgränsa glesbygdsområdena och ansvara för utvecklingsinsatser. Länsstyrelserna rekommenderas att utarbeta landsbygdsprogram och får möjlighet att försöka hitta alternativa lösningar när existerande statlig verksamhet är hotad av nedläggning. kr., och användningsområdet vidgas. Avskrivningslån till uthyrningsstugor höjs till högst 50000 kr. Servicebidrag till kommersiell service höjs till 80000 kr., vilket i sin tur kan ha mycket stor betydelse för den egentliga glesbygden. Möjligheterna att använda projektmedel för olika utvecklingsinsatser — t.o.m. för kultursatsningar, vilket inte varit möjligt tidigare — förbättras. Sedan till den fråga som tydligen har blivit den stora frågan i dag: en särskild myndighet för glesbygdsfrågor. Den nuvarande glesbygdsdelegationen skall omvandlas och lokaliseras till Östersund. Jag tycker som norrbottning, och kommande från glesbygden, att det är en viktig markering att den myndighet som skall arbeta med utvecklingsprojekt och finna idéer för att utveckla glesbygden också är placerad i anslutning till glesbygden. Det är i detta område den skall verka. Den skall inte ta över ansvaret, men den skall komma med idéerna. Man kan inte, vilket folkpartiet, moderata samlingspartiet och miljöpartiet anför i reservation nr 77, säga att bevakningen av glesbygdsfrågor kräver en närhet till departement, verk och myndigheter i huvudstaden. Om man för ett sådant resonemang, kan vi på en enda gång sluta att diskutera decentralisering och utlokalisering i denna kammare. Precis samma argument kan vi anföra för all verksamhet, dvs. närheten till annan verksamhet. Detta om något handlar väl om koncentration. Det är vi socialdemokrater som i andra sammanhang har blivit beskyllda för detta, men jag undrar hur det förhåller sig just nu. Herr talman! Detta var ett försök till en mycket kort sammanfattning av förslaget om de nya stödområdena och de framtida företagsstöden samt några ord om glesbygden. Oppositionens syn på den nya regionalpolitiken låter sig inte sammanfattas. Av de 176 reservationer som fogats till detta betänkande har de tre borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet de gröna lyckats ena sig i en enda. Jag anser att detta talar för sig självt. Det finns inget realistiskt alternativ till socialdemokratisk regionalpolitik. Mot bakgrund av det stora antalet reservationer, och med hänsyn till kammarens pressade tidsprogram, skall jag avstå från att ingående kommentera dessa reservationer. Jag vill bara göra ett par påpekanden. När det gäller folkpartiets syn på stödområdesindelningen säger man att nuvarande indelning bör bibehållas i avvaktan på att regeringen presenterar ett bättre beslutsunderlag. Man föreslår att riksdagen hos regeringen begär en utredning om den framtida stödområdesindelningen. För drygt åtta månader sedan, Sigge Godin, överlämnade Sigge Godin, jag och några till ett regionalpolitiskt utredningsförslag till regeringen. Det har bl.a. utgjort underlag för den proposition som skrivits. I samma andetag som vi är beredda att besluta om det som var vår utredning, om jag får använda det uttrycket, begär ni i folkpartiet en ny utredning. Jag vill påstå att detta bara är ett sätt för folkpartiet att komma undan och slippa ta ställning i en kanske litet besvärlig fråga. Sedan vill jag också ställa en rak fråga. Hur ser egentligen folkpartiet på propositionen och den diskussion som vi för i dag? Charlotte Branting sade i sitt anförande att det var en gedigen proposition och att det egentligen fanns en ganska bred enighet om förslagen. Sedan kommer Sigge Godin upp som talare nummer två och säger: Det var ett blygsamt resultat av alla vackra ord och tankar. Om uppfattningen ligger någonstans mitt emellan, kanske förslaget egentligen är ganska bra. Även centerpartiet vill ha kvar alla tre stödområdena, och då inte i avvaktan på någon utredning, utan permanent. Det betyder i sin tur att man även fortsättningsvis vill sprida ut resurserna på ett större område och inte är beredd att verkligen prioritera de områden som bäst behöver det. Sin vana trogen verkar det som om centerpartiet har mycket gott om resurser, och man vill plussa på det mesta. Jag vill ställa en fråga till centerns företrädare. Vad kostar egentligen era förslag sammanlagt? Och var har ni tänkt att vi skall ta pengarna? Vilka områden inom politiken har ni tänkt skall stå tillbaka till förmån för regionalpolitiken? Herr talman! Som jag tidigare sade finns det inget realistiskt alternativ till socialdemokratisk regionalpolitik. Jag vill i likhet med Lars Ulander ansluta mig till de socialdemokratiska reservationerna nr 88 och 91 och i övrigt till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Jag skall börja med att tala om stödområdena, även om det inte är den enda frågan i propositionen och i betänkandet. Det låter så på Monica Öhman. Monica Öhman stod i REK87 bakom att Kramfors skulle prioriteras och tillhöra inlandet, eller stödområde 1, som det kallas i dag. Jag vill då fråga: Vilket resonemang har den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknadsutskottet fört när ni i dag anser att Kramfors inte skall tillhöra något stödområde alls? Vad är detta för långsiktig planering? Monica Öhman säger att man skall se till de långsiktiga problemen, och det är vi överens om. De kommuner som har långsiktiga problem skall prioriteras. Vad menar Monica Öhman med långsiktiga problem i Kramfors? Vi håller oss till en enda kommun, det blir enklare så. Sedan 1950-talet har dessa problem funnits i Kramfors, och de är inte lösta i dag. Är dessa problem nog långsiktiga, Monica Öhman? Berätta för oss andra vad det är för resonemang ni har fört. Ena månaden finns stora problem och kommunen skall prioriteras högst av alla kommuner. Någon månad senare finns inga problem, och så skall kommunen kastas ut i kylan. Sedan sade Monica Öhman att vi folkpartister vill göra hela landet till stödområde. Hon korrigerade sig sedan och sade att vi vill ha mer konkreta och välgrundade förslag. Det är vad det handlar om. Vi vill ha konkreta skäl till att regeringen lägger fram de förslag den gör. Vi har inte fått veta dessa skäl, och därför vidhåller vi självfallet våra åsikter. Monica Öhman tar vidare upp frågan om att Charlotte Branting sade att propositionen är gedigen. Ja, visst. Lars Ulander tog upp samma fråga. Men han använde en annan terminologi. Han sade att propositionen är på 500 sidor.. Det är faktiskt det som vi menar. Det finns mycket i den här propositionen, Monica Öhman, som är bra. Ni har tagit fasta på folkpartiets åsikter när det gäller kultur, kommunikationer och utbildningsfrågor. Vi talar alltså inte bara om stödområden. Stödområdesindelningen är för dåligt underbyggd, länsanslagen är för små, och det är en för liten tilltro till människorna på länsstyrelserna och i bygderna att de klarar situationen om medel ställs till förfogande för dem. Där är skiljelinjen mellan oss.

Herr talman! Monica Öhman lät så överraskad över att vi i dag i samband med diskussionen om regionalpolitiken också har diskuterat socialpolitik, EG-politik, skattepolitik, livsmedelspolitik och energipolitik. Är det något att vara överraskad över? Om vi inte väger in alla dessa aspekter, hur kan vi då få en hållbar regionalpolitik? Det är alldeles nödvändigt. Jag är tvärtom överraskad över att vi inte har tagit tillräckligt med tid på oss för att diskutera alla dessa nyordningar som kommer att ske på dessa nämnda politikområden. Varför denna överraskning, Monica Öhman? Vidare har vi glesbygdsdelegationen och dess vara eller icke vara och om det skall inrättas en myndighet i Östersund. Jag vill påminna om att många socialdemokrater har arbetat länge med glesbygdsoch landsbygdsfrågor, och de har en helt annan uppfattning. Bland dem finns Åke Edin. Han är relativt känd som en stor och kunnig man när det gäller glesbygdsoch landsbygdsfrågor. Han säger att är det något som inte skall lokaliseras ut är det just glesbygdsdelegationen. Vid en utlokalisering blir det så enkelt att få de litet besvärliga glesbygdsfrågorna på distans. Man har också hävdat att det blir fördelar av sysselsättningsskäl och för decentraliseringen. Men glesbygdsoch landsbygdsborna har blivit litet extra besvärliga och ettriga på sista tiden tack vare landsbygdskampanjen. Men att inrätta en myndighet i Östersund är faktiskt att se till att man får frågorna på litet distans. Vi ser gärna ett projektkontor där, men den politiska delen och där det skall föras en stark opinion för frågorna skall finnas i Stockholm.

Herr talman! Även jag förvånades över Monica Öhmans kritik över vad som hade förevarit under debattens första del. Den situation som råder ute i glesbygden i dag beror på att vi inte tidigare i ett sammanhang har diskuterat dessa frågor, dvs. skatte-, social-, energi-, trafik-, jordbruksoch skolpolitik. Om vi hade gjort det hade vi för länge sedan fått klart för oss att det hade varit nödvändigt att ta upp frågorna i ett sammanhang. Vidare har vi myndighetsfrågan. Jag tror att socialdemokraterna i dag är isolerade när det gäller att flytta glesbygdsdelegationen till Östersund. Den kommer inte att fylla sin funktion där. Ledamöterna kommer alltid att befinna sig på tåg eller flygplan de korta stunder de inte är i Stockholm. Att glesbygdsdelegationen skall finnas i Östersund är en förflugen idé. Det är mycket som talar för att delegationen behöver effektiviseras. Men det gör man inte genom att flytta ut den. Låt oss tvärtom slå vakt om Stockholm som lokaliseringsort tills vi har hittat ett vettigare förslag. Den utredning som ligger till grund för utlokaliseringsförslaget är naiv. Monica Öhman talar om att det inte finns någon oenighet mellan partierna. Men i stället är det så att svenska folket vill ha mångfald när det gäller politiska partier i dag. Det ser vi på alla opionionsyttringar och undersökningar. Folk vill ha fler alternativ att välja mellan. Därför är det inte fel att partierna i dag i Sveriges riksdag har sina separata synpunkter. Tids nog kommer den diskussion som vi skall föra efter valet när vi skall bilda regering, Monica Öhman. De frågor jag ställde till Monica Öhman var inte av intresse för henne. Hon var inte intresserad av att svara på om hon ville lösa upp monopolen för kvinnorna på landsbygden, vilket skulle kunna skapa mängder av arbetstillfällen. Hon var inte intresserad av att besvara frågan om beskattningen av bilen var riktig i glesbygdsområden eller om skatterna på el och en tredubblering av priset var av värde för glesbygden. Inte heller svarade hon på om det fanns någon rättvisa i barnomsorgen i glesbygdsområden. Allt detta har stor betydelse för om människor vill fortsätta att bo kvar.

Herr talman! Monica Öhman har beklagat sig över att vi har talat alltför mycket om skatte-, energi-, socialoch familjepolitik i dag. Men också detta hör ju till samhällsplaneringen. Skall målen kunna ligga fast att alla människor skall ha möjlighet att bo var de vill och ges tillgång till arbete, service och god miljö är dessa delar också nödvändiga. Regionalpolitiken är av stor betydelse för att nå målen. Vi vet att det behövs stödinsatser, och det har vi också pläderat för. En hel del är vi överens om i utskottet. Men skall det bli en balanserad utveckling, krävs det faktiskt en helhetssyn. Då måste också de svaga länkarna i kedjan förstärkas. Jag menar att på många små orter måste en målsättning vara en ökad befolkning. Det är bara med ett tillräckligt tätt nät av små orter som utvecklas som vi på sikt kan garantera likvärdiga levnadsbetingelser i alla delar av landet. Dit hör vägnät, utbildning och det som tidigare har berörts. Jag vill ställa en fråga till Monica Öhman. I pressen har vi kunnat läsa att Monica Öhman har talat mycket vackert om kvinnocentra och möjligheter för kvinnor att starta företag och få arbete. Var finns dessa tankar i dag? Om Monica Öhman verkligen vill hjälpa kvinnorna, är hon beredd att stödja de förslag som vi har lagt från centerpartiets sida? Här finns det verkligen möjligheter att stödja kvinnorna. Monica Öhman bör tala med små bokstäver om utvidgning av stödområden. Socialdemokraterna är det parti som har utvidgat stödområdena, t.ex. när man har gett lokaliseringsstöd till Malmö, Uddevalla och liknande orter. Monica Öhman menar att vi inte har finansierat våra förslag och att vi har alltför gott om resurser. Vi har finansierat alla våra förslag. Om Monica Öhman hade bekvämat sig med att läsa våra motioner hade även hon vetat det.
Herr talman! Monica Öhman uttalade sig om alternativ från oppositionen. Men det behövs inget borgerligt alternativ. Ni för ju den politiken, det är därför som det är en så stor enighet. Skiljelinjerna när det gäller regionalpolitiken finns i stället i frågan om vart man vill styra resurserna. Regeringspolitikens kännetecken är ju att man inte vill styra. Regeringen håller dessutom på att sälja ut vår identitet och vår historia till det övriga Europa, om man ser till det nationella försvaret för det svenska samhället. I ett längre Europaperspektiv är Sverige regionalpolitiskt sett en mycket utsatt region, som är i behov av speciella insatser, men det vill inte den europeiska gemenskapen gå med på. Ni är i gott sällskap, Monica Öhman. Jag gör som Sigge Godin, jag håller mig till en kommun. En kommun som har drabbats hårt är Avesta. Tidigare har Avesta ingått i de paketsatsningar som man har gjort. Nu hänvisar utskottet helt frankt till länsstyrelsens anslag och initiativ. Man undrar då vad följden blir på alla andra områden. När strukturomvandlingen har varit så pass kraftig i ett område, tycker man ju att regionalpolitiken skulle visa att det görs någonting. Nej, man hänvisar till länsstyrelsen och vi vet att dess resurser är ganska små. Att ha makt är att kunna göra någonting, t.ex. för stora företag, men även för myndigheters möjligheter att förändra sin utveckling, t.ex. posten och SJ. Nu över till glesbygdsfrågorna. Vår uppfattning är att det fördes en positiv diskussion i det här landet när Åke Edin var ordförande i glesbygdsdelegationen. Glesbygdsdelegationen hade politisk schvung och kom i centrum. Men det dödades av regeringen. Man ville inte ha någon aktiv glesbygdsopposition, så det blev ingenting. Nu har man en delegation där man — om jag får uttrycka mig litet vanvördigt — har satt en politruk i ledningen som kan se till att det inte kommer fram några avgörande förslag. Man skall också göra om glesbygdsdelegationen till en myndighet. För oss i vänsterpartiet innebär detta ingen större skillnad. Vi har sett hur glesbygdsfrågorna har tryckts ned, och det gör oss oroliga. Vi menar att det måste gå att flytta myndigheter. Men det är tydligen inte realistiskt i det här samhället. Det är ju förfärligt angeläget att vara i Stockholm. Där finns kompisarna, middagarna, lobbyverksamhet etc. Vi i vänsterpartiet vägrar att tro att det är det enda som finns i det svenska samhället. Vi tror på någonting annat också.
Herr talman! Låt mig börja med glesbygdsdelegationen. Som norrbottning och glesbygdsbo tycker jag att det är märkligt att man för en diskussion om att förlägga den myndighet som skall handha dessa frågor utanför glesbygden, inte ens i anslutning till stödområdet. Det reagerar jag emot, och därför tycker jag att den diskussion som i dag förs av människor som kommer från bygder där det finns glesbygdsbekymmer är märklig. Vi borde i stället hjälpas åt för att komma till rätta med problemen. Sedan över till allas överraskning inför min inledning. Jag måste säga att också jag blev överaskad. Jag trodde att vi i större utsträckning skulle diskutera propositionens innehåll och sådana frågor som t.ex. betydelsen av den nya satsningen på infrastrukturen, men detta har inte nämnts särskilt mycket. Med tanke på att den gångna lördagen ägnades helt och hållet åt jordbrukspolitik och att onsdagen förmodligen kommer nästan uteslutande att handla om skattepolitik, tycker jag att det blir litet väl mycket om dessa frågor till så stor del skall ingå i dagens debatt. Men jag håller med om att om vi skall nå framgång i regionalpolitiken, måste alla dessa sektorer finnas med och var och en måste ta sitt ansvar. Det ställdes många frågor. Sigge Godin har ju sett fram emot den här da gen, så jag kan förstå att han tycker att det här är intressant. Redan när kommittéförslaget lades fram sade han: ”Monica, det kommer en dag då vi skall debattera det här i kammaren”. Och nu är vi där. Det är riktigt som Sigge Godin sade att kommittéförslaget ger uttryck vår syn på Kramfors. Men det är inte så enkelt. Alla förslag som finns i kommittébetänkandet har ju inte fått gehör i propositionen. Det är inte bara regeringen och vi som har haft åsikter i de här frågorna. Också remissinstanserna har haft en hel del åsikter. Det är avvägningen mellan alla dessa synpunkter som har resulterat i propositionen. Kramfors var inte alldeles ute ur bilden. Samma dag som ministern presenterade den regionalpolitiska propositionen sade han också att man bl.a. skulle inplacera Kramfors kommun i tillfälligt stödområde. Redan då gjorde man den bedömningen att situationen i Kramfors var problematisk, och de senaste dagarnas händelser har ju inte gjort saken bättre. Kersti Johansson talade om kvinnor och kompetenscentra. Det får jag återkomma till i nästa replik. Jag ser att tiden nu är ute.

Herr talman! Jag måste fråga de två senaste talarna om de verkligen har kunskap och kännedom om vad glesbygdsdelegationen sysslar med och vad den lilla, men mycket kompetenta och engagerade tjänstemannaskara som arbetar där egentligen uträttar. Det är inte bara glesbygdsdelegationens avgående ordförande som är bekymrad över hur glesbygdsoch landsbygdsfrågorna skall hanteras i framtiden. Den nya ordföranden slog mer eller mindre näven i bordet under förra sammanträdet och frågade om regeringen verkligen tror att man den 1 oktober kan inrätta en ny myndighet och att den skall fungera fix och färdig utan att man tappar luft och tempo vid genomförandet av det viktiga programarbete som vi har tagit fram för landsbygdsoch glesbygdsutveckling. Detta är allvarligt. Jag tror faktiskt inte att vare sig Monica Öhman eller Lars-Ove Hagberg vet vad de talar om. Jag kan förstå att vänsterpartiet inte vet vad delegationen har uträttat på sistone, eftersom man inte har varit med sedan nye ordföranden kom in i bilden.

Herr talman! Jag ber om ursäkt, Monica Öhman, om jag är intresserad av regionalpolitik, men jag tycker att det är ett fascinerande ämne. När det gäller vårt gemensamma intresse, den regionalpolitiska utredningen, sade Monica Öhman att det inte var så enkelt. Ja, det verkar ju så, eftersom ni har lagt mycket av det som vi tyckte var intressant på is. En sak som inte har lagts på is och som remissinstanserna inte på något sätt var emot är att problemen i Kramfors måste få en lösning på lång sikt. Att inordna Kramfors under tillfälligt stödområde är ingen långsiktig lösning. Har man haft problem sedan 50-talet, som vissa kommuner i landet har haft, borde man — både inom regeringen och i den socialdemokratiska gruppen — rimligen kunna inse att det behövs långsiktiga lösningar. Jag frågade varför kvinnliga företagare i inlandet diskrimineras. Varför får inte de sänkta socialavgifter? Jag tycker att jag borde kunna få ett svar på den här mycket viktiga frågan, Monica Öhman. Dessutom vill jag instämma i det som Erik Holmkvist och Anders G Hökmark sade, att kvinnorna borde få chans att starta eget inom de delar som den offentliga sektorn i dag har hand om, t.ex. inom sjukvård eller barnomsorg. Det är viktigt att inte förmena de kvinnor som har utbildning, kompetens och lång erfarenhet att själva driva sådan verksamhet. Jag vill avsluta med att säga att jag förstår att ni tycker att det är bra att ha glesbygdsdelegationen långt borta ifrån Stockholm, för då stör den inte. Men kom inte och inbilla mig att detta är ett bra exempel på en utlokalisering! Jag tror inte att ni kan hitta en så liten kommun i detta land att den tycker att tio, tolv eller femton personer utgör en fantastisk utlokalisering. Det är inte ett exempel på detta. Det måste i så fall röra sig om litet-större enheter. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att det finns mycket som är bra i propositionen och betänkandet. Det finns dock mycket som vi saknar från folkpartiets sida när det gäller åtgärder för att mobilisera människor så att de kreativa människorna ute i våra bygder verkligen själva skulle kunna skapa en verksamhet som är till glädje för dem själva, näringsverksamheten, sysselsättningen och framför allt för kommunerna. Dit har ni väldigt långt inom socialdemokratin, men vi skall påverka och åter påverka er så att ni kanske också finner att det är enda vägen att gå.